Herr talman! Det är mycket stora delar av statsministerns tal som man kan instämma i, och jag gör det nu när jag tackar honom för svaret, inte minst då de ord han slutade med. Jag tänker också på den klara åtskillnad han gör mellan stora invandrargrupper som tillfört vårt land utomordentliga värden och de små grupper som genom att i Sverige utöva terror inte bara sätter demokratiska frihetsvärden på spel för oss alla utan också hotar andra medborgare med kroppsligt våld och rent av ritualmord. Jag tänker på den beslutsamhet som regeringen nu ger uttryck för ”att använda alla de medel som står till buds i en rättsstat för att förhindra verksamhet av detta slag”. Jag tänker till sist på statsministerns fasthållande vid att i en rättsstat ett ingripande kan ske bara när välgrundade misstankar om brott eller förberedelse till brott föreligger. De människor eller stater som inte godkänner en sådan distinktion står sannolikt diktaturen nära eller bekänner sig rent av till tanken på sådana övergrepp mot enskilda människor. Det är kanske ändå naturligt om några frågor tränger sig fram i den lugna dialog som jag hoppas att vi skall kunna föra även kring en så djupt upprörande händelse som det avskyvärda dådet på Jugoslaviens ambassad här i Stockholm. Reaktionen i Jugoslavien har fört den svenska allmänheten i kontakt med spänningar mellan folkgrupper, med rester av gångna tiders oförsonlighet och blodshämnd, med krav på en summarisk rättskipning som känns helt främmande i den svenska kulturkretsen. Just genom dessa reaktioner efter ambassadör Rolovics djupt beklagliga bortgång har många kanske förstått att det rör sig om ett händelseförlopp, överfört till svensk mark från ett land med grymmare krigserfarenheter än vi helt kan föreställa oss. Ändå frågar sig många: Har inte personer och grupper så länge gått över gränsen för den politiska aktivitet som vi här i landet tillåter dem som fått politisk asyl som flyktingar eller som kommit hit för att leva här på andra grunder? Några formulerar frågan mera direkt: Har inte regeringen haft anledning att tidigare överväga åtgärder av den typ som medlemmar av den s.k. Ustasjarörelsen nu tvingat fram genom sin senaste aktion? Själv anser jag mig bara ha rätt att gå så långt att jag vill betona att regeringen sedan åtskillig tid har varit informerad om de växande risker som verksamheten från de i celler och grupper organiserade Ustasjamedlemmarna har fört med sig. Då frågar man sig: Vilka slutsatser kunde det ha lett till? Jag vill peka på den mening i svaret där statsministern talar om att regeringen har uppfattningen att alla medel som står till buds i en demokrati skall tillgripas för att förebygga och hindra våld i politiskt syfte. Det kan ju inte vara en ny uppfattning som regeringen har kommit till genom dådet på den jugoslaviska ambassaden.

En rad åtgärder har genomförts i samförstånd. Viseringstvånget har avlägsnats genom internationell utveckling, den särskilda passkontrollen vid svenska gränsen i söder har vi avstått från i det nordiska samarbetets namn, boendeanmälan för utlänningar i privatbostäder har ansetts vara alltför krånglig och besvärande för alla lojala hyresvärdar och hyresgäster och för svåradministrerad för polisen. Om detta råder alltså inga delade meningar. Eftersom invandringen från Jugoslavien på senare tid har skett i samförstånd med det landets myndigheter och det tydligen kan inträffa att även Ustasjaagenter slinker igenom det hårdare granskningsmönster som är möjligt i ett land av Jugoslaviens typ, är personkontrollen vid invandring inte lätt att fullständigt genomföra. Den särskilda verksamheten vid svenska polisen har ju efter en stark medborgaraktion inskränkts till att inte omfatta registrering av personer efter åsikt annat än enligt mycket snäva bestämmelser. Men just därför att vi är så angelägna att laglydiga personer i vårt land skall skyddas och — om de är utlänningar — ha rätt att bedriva en sådan politisk upplysningsverksamhet som vi själva skulle vilja ha rätt till om vi mot all förmodan en gång skulle bli landsflyktiga, är det ju viktigt att polisen får resurser att skydda dem som är särskilt utsatta för hot av andra invandrargrupper. Till dessa som känner sig utsatta för hot hör ju flertalet av de 36 000 jugoslaver som kommit för att livnära sig i vanlig fredlig ordning och med all säkerhet nästan alla bland den tredjedel av dem som har kroatiskt ursprung och som står helt främmande för Ustasjas terrormetoder. Men har polisen haft tid och personal att ägna sig åt dessa laglydiga invandrares oro och de anmälningar som har kommit in? Statsministern har inte svarat på den delen av min fråga i interpellationen. Nu vill jag alltså gärna fullfölja med att fråga vilka slutsatser regeringen och regeringspartiet kommer att dra när frågan om ökningen av antalet polistjänster inom kort åter skall behandlas i denna kammare. Det är ju ändå så att denna fråga har ett direkt samband med personalåtgången för den övervakning som nu måste ske och skärpas, inte bara vid den jugoslaviska ambassaden utan även vid andra ambassader. Den tanke som lanserades från myndigheterna under fjolåret, att Vaktbolaget skulle kunna överta denna övervakning, i varje fall den som sker kontinuerligt dygnet runt, och därmed avlasta polisen, har inte visat sig praktikabel i verkligheten mer än i mycket begränsad utsträckning. Vi får alltså här en situation, där behovet av på fältet arbetande polispersonal direkt kommer att bli beroende av i vilken utsträckning man måste avdela polispersonal just för det nödvändiga tryggandet av säkerheten för de främmande ambassaderna. Det kan rimligen inte leda till annat än en uttunning av den ordinarie ordningsövervakningen i stora delar av Stockholmsområdet. Jag tror också det är nödvändigt att konstatera att tillgången på vapen är den väsentligaste anledningen till att hotsituationer av den här typen har kunnat uppkomma. Jag förmodar att man vid det här laget har gjort allt som är möjligt för att stoppa stölderna från de militära förråden, och mina informationer tyder på att det inte längre är vapen med det ursprunget som nu framför allt cirkulerar bland människor som inte har rätt att inneha vapen, utan att det rör sig om insmugglade vapen. På den punkten får vi inga upplysningar om vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att minska denna typ av vapentillförsel till personer som inte har rätt att inneha vapen.

Jag vill också, för undvikande av varje missförstånd, sluta med att säga att jag delar regeringens uppfattning att det icke varit möjligt att ens med utnyttjande av de nu föreslagna och här av mig aktualiserade skyddsåtgärderna förhindra den fruktansvärda tragedi som inträffade på den jugoslaviska ambassaden.

Fru talman! Först ber jag att få tacka statsminister Palme för ett positivt och uttömmande svar på min fråga.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 Medlemmar av terroristgrupper har begått grova våldshandlingar mot jugoslavisk ambassadoch konsulatpersonal. Den senaste händelsen — skottdramat på den jugoslaviska ambassaden i Stockholm — har upprört hela svenska folket. Inför det skedda frågar man sig vilka åtgärder som regeringen ämnar vidtaga för att i fortsättningen förhindra dylika terrordåd och skydda dem som befaras bli utsatta för sådana dåd. Låt mig, fru talman, i likhet med statsminister Palme och de övriga deltagarna i denna debatt uttala min djupa avsky för den våldshandling som den jugoslaviska ambassaden blev utsatt för och som ledde till den jugoslaviske ambassadörens död. Här finns inte nog ord för att ge uttryck för att en sådan handling inte i något avseende står i överensstämmelse med vår uppfattning om demokrati och respekt för människan. De spontana opinionsyttringar som förekommit i vårt land kan tolkas som ett uttryck för att hela svenska folket beklagar det skedda och samtidigt hyser deltagande med den avlidne ambassadören Rolovics närstående och det jugoslaviska folket. Vi måste taga lärdom av vad som inträffat. Jag vill kraftigt understryka vad statsminister Palme i sitt interpellationssvar anfört, nämligen att gällande ordning i en rättsstat som den svenska skall vara att ingripande endast kan ske när välgrundade misstankar om brott eller förberedelser till brott föreligger. Det är själva rättsprincipen. Men statsminister Palme säger — och det vill jag understryka — ”alla medel som står till buds i en demokratisk stat skall tillgripas för att förebygga och hindra våld i politisk syfte”. Jag är övertygad om att denna uppfattning delas av huvudparten av svenska folket. Våldsdåd av den art som vi nyligen bevittnat kan i regel utföras endast om gärningsmannen förfogar över effektiva hjälpmedel som vapen eller sprängämnen. De av regeringen signalerade skärpta bestämmelserna för olaga innehav av vapen och sprängämnen samt skärpningen av straffen skall ses som en följd av den senaste tidens händelser. Olaga innehav av vapen och sprängämnen bör betraktas som ett allvarligt brott och leda till hårda straff för dem som gör sig skyldiga till dylikt innehav. Det bör för utlänning leda till utvisning ur landet och för svenska medborgare till mycket hårda straff. Det får inte vara på det sättet att det finns en massa människor i vårt land som går omkring med vapen och ammunition — och därmed är en säkerhetsrisk för övriga medborgare. Sådant kan vi inte tolerera. De föreslagna straffskärpningarna innebär att polisen i större utsträckning kommer att tillämpa husrannsakan och kroppsvisitation rörande brott mot bestämmelserna om olaga innehav av vapen och sprängämnen. Givetvis måste sådana ingripanden ske med största möjliga hänsynstagande till de enskilda medborgarnas personliga integritet. Men dessa förhållanden är så allvarliga, att vi måste tolerera ingripanden av detta slag även i en demokratisk stat. Givetvis innebär husrannsakan och kroppsvisitation i större utsträckning än tidigare ett ökat risktagande för polisen i dess arbete. Jag förväntar mig, i likhet med herr Helén, att polisen får ökade resurser till sitt förfogande för denna så viktiga uppgift. Om så ej sker kan man riskera att effekten blir mycket ringa. Jag medger gärna, fru talman, att polisens ökade möjligheter att företaga husrannsakan och kroppsvisitation och att använda andra tvångsmedel är oerhört drastiska. De är dock nödvändiga för att förebygga terrorverksamhet och bekämpa våldsbrott av det slag som vi nyligen upplevat. Vi har i vårt land en generös lagstiftning när det gäller bl.a. föreningsfrihet. Denna föreningsfrihet får vi absolut inte göra avkall på. Och — märk väl — invandrarna skall ha samma möjlighet som svenska medborgare att bedriva politisk verksamhet, men denna verksamhet får inte använda sig av terrordåd för att nå sina politiska syften. Lika litet kan vi acceptera att sådant förekommer från svenska politiska sammanslutningars sida. Alla måste få klart för sig, att terrorverksamhet inte är förenlig med svensk lag och inte heller förenlig med våra demokratiska traditioner. Därför kan sådan verksamhet inte tolereras. De invandrare som inte vill acceptera att politisk verksamhet inte får bedrivas i vårt land, om den politiska verksamheten använder sig av terrormetoder, skall omedelbart utvisas — likaså den som olagligt innehar vapen och sprängämnen.

Fru talman! Jag vill gärna ha sagt att vad som nu förekommit inte får gå ut över de laglydiga och skötsamma utlänningar — det är den övervägande delen — som vistas i vårt land. På en del håll vill man gärna se en klappjakt på invandrarna. Detta är att beklaga. Sverige har haft och har mycken glädje och nytta av den invandrade arbetskraften. De insatser som har gjorts från samhällets sida har inte stått i överensstämmelse med den nytta vi haft av den utländska arbetskraften. I många fall har den utländska arbetskraften erbjudits arbeten som svensk arbetskraft inte vill befatta sig med. Detta skall vi ha i minnet när vi kritiserar den utländska arbetskraften. En förutsättning för att bättre förhållanden skall kunna skapas för skötsamma invandrare är att vi genom skärpta bestämmelser och åtgärder kommer åt våldsverkarna, som i hägnet av vår demokrati — med allt vad däri inrymmes av yttrandefrihet, föreningsfrihet etc. — söker med våldsmedel uppnå sina politiska syften. Dylika metoder är helt främmande för vår demokratiska uppfattning om de medel som skall användas i politiken och samhällsarbetet. Vår demokrati accepterar inte våldsprinciper. Den uppfattningen måste även omfattas av invandrarna, annars är de ej välkomna till vårt land.

Fru talman! Låt mig allra först få uttrycka min tillfredsställelse och glädje över den vidsträckta enighet som tycks råda i denna diskussion och det tonläge vari debatten har förts. Jag tror att man, när man vill förhindra terrordåd av detta slag, bör skilja på två typer av åtgärder. Den ena gäller det direkta skyddet för personer som är utsatta för hot. Där finns alltid begränsningar. Som har framkommit i pressen var den jugoslaviske ambassadören av polisen erbjuden personlig livvakt. Han ville inte ha det. Bl. a. på grund av sina erfarenheter sade han att det ger blott ett begränsat skydd. Det är ofrånkomligt att vi inte kan kontrollera alla människor som går ut och in på utländska ambassader. Själva territoriet — ambassaden — kan inte svenska myndigheter kontrollera. Det finns alltså alltid ofrånkomliga begränsningar i det mått av skydd man i ett demokratiskt samhälle kan bereda enskilda människor. Den andra typen av åtgärder är av förebyggande art. Det gäller att förhindra att sådana här grupper kan bedriva sin verksamhet och förbereda brott av detta slag. Det är framför allt i detta avseende som de jugoslaviska myndigheterna har framställt önskemål och krav. Även där begränsas återigen möjligheterna av de principer som måste gälla i ett rättssamhälle. Herr Helén frågade om inte regeringen tidigare har övervägt åtgärder beträffande vapeninnehav. Han frågade vidare om polisen har haft tid och personal för att sätta in sina krafter på detta område. Det berör alltså säkerhetstjänsten, där såvitt jag vet inga delade meningar om personalstyrkan föreligger. En skärpning av straffen för olaga vapeninnehav och därav följande möjligheter till utvisning hade kunnat genomföras tidigare. Men jag vill ändå påpeka för herr Helén att det är en relativt drastisk åtgärd, som regeringen nu har vidtagit. Det blir hårdare påföljder i vårt land för olaga vapeninnehav än i det stora flertalet andra länder. I många länder, t.ex. USA, behöver man över huvud taget inte ha tillstånd för att inneha vapen. Det är ett av de stora debattämnena där. Här har vi tillståndstvång och straff för olaga vapeninnehav. Vi skärper nu straffen mycket kraftigt. Det är klart att man tvekar rätt mycket innan man insätter så hårda åtgärder, vilka vi helst skulle ha velat slippa i ett samhälle av vår öppna typ. Jag vill vidare hävda att polisen har använt avsevärt med tid och personal för att följa dessa gruppers verksamhet. Jag har verkligen ingen anmärkning att rikta mot det arbete som polisen där uträttat, eftersom jagi någon mån har kunnat följa det. Men arbetet är inte alltid så lätt. Jag framhöll i mitt interpellationssvar, att — vilket ibland försvinner i den allmänna debatten — fascistorganisationen Ustasja inte är en öppen organisation. Den är inte registrerad, det finns inga medlemmar av den — öppet — utan det är en organisation som arbetar genom celler, inom ramen för andra organisationer eller helt utanför. Av de två våldsmännen hade således den ene kommit hit via de jugoslaviska myndigheterna och arbetsmarknadsstyrelsen och den andre ursprungligen som turist. Ingen av dem var veterligen medlem av någon organisation. Ingen av dem hade på något sätt varit föremål för polisens uppmärksamhet. Herr Wemer i Tyresö nämnde att man i Göteborgsfallet kunde ta kontakt med ledare för separatistgrupper, och det är riktigt att man känner till de öppna organisationer som finns. Såvitt jag minns var också en av dessa ledare bror till en av dem som begick våldsdådet i Göteborg. Men förutsättningen för ett ingripande är att vederbörande har begått eller kan misstänkas begå någon brottslig gärning. Så länge inte så är fallet kan inte något ingripande ske. Polisen har således sedan lång tid lagt ned avsevärd tid och satt in stor personal för att följa dessa organisationer, i syfte att spåra tänkbara våldsmän. Och det arbetet har intensifierats. Men det finns naturligtvis alltid vissa begränsningar i möjligheterna att komma åt en organiserad banditism eller terrorverksamhet. Herr Helén nämnde en rad andra ting, bl.a. kontrollen av vapen som förs över våra gränser. Med hänsyn till att det har smugglats in vapen från de internationella arsenalerna över Sveriges gränser berörde han möjligheterna att på annat sätt kontrollera denna företeelse. Jag vill på den punkten bara säga att polisen har sin uppmärksamhet riktad på detta. Vi diskuterar dessa och andra frågor med polisen och andra myndigheter. Och i den mån rimliga åtgärder kan vidtagas kommer vi att göra det. Men hela tiden får man väga sådana åtgärder mot risken för att komma tillbaka till ett gammalt kontrollsystem — ett gammalt system, som var ganska byråkratiskt när det gällde att kontrollera utlänningar i landet. Dessa överväganden kommer att fortgå, och jag är inte i dag beredd att redovisa resultatet av dem. Jag kan bara försäkra herr Helén att myndigheter, departement och regering kommer att ha sin uppmärksamhet riktad på problemen och fortsätta sitt arbete med att finna ytterligare metoder, som dock skall vara förenliga med ett rättssamhälles principer.

Fru talman! Det var en passus i statsministerns svar som jag hoppas att jag missförstod.

Det var det ju inte fråga om från min sida, utan det gällde om inte regeringspartiet och regeringen, som tidigare sagt nej till utökning av antalet polistjänster, här ändå måste se en del av sitt ansvar för att det i vissa lägen helt enkelt inte varit praktiskt möjligt att ägna tillräcklig tid och uppmärksamhet åt sådana anmälningar. Statsministern tycks leva i den uppfattningen att frågan om antalet polistjänster totalt sett inte skulle ha något samband med den särskilda verksamhetens — säkerhetspolisens — arbete. Det går ingalunda att ha ett system med en absolut vattentät uppdelning av polisens båda funktioner.

Om den inte kunde göra det, skulle den över huvud taget inte ha möjligheter att verka.

Detta är det ena skälet till att det finns ett absolut samband mellan totala antalet polistjänster och särskilda verksamhetens arbetsinsatser. Det andra är att när det direkt gäller vakthållningen kring de främmande beskickningarna och andra företrädare för främmande nationer är det i hög grad fråga om den samlade effekten från särskilda verksamhetens personal och den vanliga polispersonalen. Det går alltså inte att påstå att vi skulle ha haft samma mening beträffande de personella resurser, som skall ställas till polisväsendets förfogande. Jag hade hoppats att statsministern skulle säga att det här utgör ett skäl för att ompröva den alltför restriktiva bedömning som regeringspartiet och regeringen har gjort då det gällt möjligheten att nu ställa sig positiv till rikspolisstyrelsens krav på ytterligare förstärkning. Statsministern gick förbi frågan om passförfalskningen. Är det inte en riskfaktor då man på polissidan inte har haft tillräcklig möjlighet och tid att snabbt ägna sig åt inkomna anmälningar? Har man verkligen gjort allt man kan för att det inte skall finnas risk att polisen inte i tid hinner reagera beträffande andra grupper med liknande motsättningar som dem vi nu har spårat mellan jugoslaviska medborgare, om det kommer in personer på i Sverige tillverkade illegala pass? Slutligen vill jag helt instämma i statsministerns karakteristik av Ustasjarörelsen, som inte kan betraktas som en förening i den svenska föreningsrättslagens mening och där det alltså inte får finnas den missuppfattningen att ingreppen mot dess medlemmar skulle hämmas av just de regler som gäller enligt föreningsrättslagen. Jag hoppas att jag inte skall fatta en av medfrågarna på det sättet att han rekommenderade utvisning till det land, varifrån en person med politisk asyl har kommit, som den rätta lösningen. Det skulle ju vara att fullständigt vrida asylbegreppet från dess egentliga mening. Till herr Werner i Tyresö vill jag till sist säga en sak. Rikspolischefen har ju uttryckligen alldeles nyligen offentligen klargjort att det inte skett en sådan tendentiös snedvridning i övervakningen av extremistgrupper som herr Werner påstår. Jag kan därför inte fatta herr Werners inlägg i dag annat än som ett oförsynt angrepp mot en högt förtjänt ämbetsman, och jag tycker kanske att statsministern borde ha uppmärksammat den saken.

Fru talman! Jag uppfattade inte vad herr Werners angrepp mot rikspolischefen skulle vara, och därför bemötte jag inte det. Men jag kan säga till herr Werner att han kommit i en litet besvärlig situation med hänsyn till den vigilans han här visar om att man bör ingripa mot dessa grupper samtidigt som hans parti har krävt en begränsning av säkerhetstjänstens resurser. Det stämmer inte riktigt bra överens. Vill man att polisen skall övervaka och noga följa sådana här grupper, måste man också se till att den får möjligheter att göra det.

Passförfalskningen bör hållas efter och bekämpas så mycket som möjligt, men jag saknar detaljerad kännedom om detta, och därför vill jag inte ta upp det. Vidare är nu inte rätta tillfället att diskutera antalet polistjänster och huruvida det antal som finns är tillräckligt eller om man bör öka det. Detta får man göra i anslutning till att den huvudtiteln behandlas. Det är naturligtvis alltid svårt att veta hur snabb ökning man har råd med. Sedan förstatligandet har antalet polistjänster i landet ökat med över två tusen. I en tidsperiod när man håller tillbaka antalet offentliga tjänster mycket kraftigt är det inom polisoch skolväsendet som de stora ökningarna ligger. Det är trots allt ett faktum. Men det för dagens debatt relevanta är framför allt det faktum att polisen i sitt arbete har klart prioriterat åtgärder på grundval av anmälningar från människor som känt sig hotade av extremister. Man har gett det en tyngdpunkt i sitt arbete. Jag fick ju efter Göteborgsdådet en noggrann redovisning av polismyndigheterna över denna problematik. Jag hade tillfälle att diskutera med representanter för den jugoslaviska riksföreningen och vissa andra grupper. Beskyllningar att jag skulle ha mottagit medlemmar av Ustasjarörelsen, som jag har sett här och där i utländsk press, vill jag begagna detta tillfälle att med skärpa tillbakavisa som helt sanningslösa. Det är en sak för sig. När jag diskuterade med invandrargrupperna och de redovisade olika händelser, sade jag att de skall med förtroende vända sig till polisen, diskutera med polisen vilka åtgärder som kan vara nödvändiga. Man har kanske haft en tendens att isolera sig inom den egna gruppen och försöka skydda sig själv mot sådana här extremistgrupper, vilket inte är så konstigt eftersom många upplever sig vara i ett främmande land vars seder och bruk man inte så noga känner till. Mitt entydiga svar har varit att de som känner sig hotade, de som har konkreta bevis på förberedelse till eller hot om brott skall med förtroende vända sig till den svenska polisen så att man gemensamt kan förebygga sådan verksamhet.

I det läget tvingas man reagera. Det är förstärkta polisinsatser med den typ av ganska drastiska ingripanden som den här ifrågavarande vapenlagstiftningen innebär, med en viss hårdhet i behandlingen av de utlänningar som bryter mot lagarna på denna punkt. Men vi skall göra de ingripandena i medvetande om att de är nödvändiga, dock utan att släppa ur sikte att vi har anledning att känna stolthet över att med förenade krafter ha skapat ett öppet och tolerant samhälle. Det är det samhället vi genom dessa åtgärder skall försöka värna och återställa där missbruk har förekommit.
Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Vad som gett mig anledning att begära ordet är närmast att herr Helén tydligen har missuppfattat mig eller möjligen jag har uttalat mig något oklart. Jag menar när det är fråga om utvisning att man givetvis också måste ta hänsyn till asylrätten. Jag ansluter mig helt till vad statsminister Palme har anfört i sitt interpellationssvar.

Fru talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig om jag anser att tillämpningen av de nya bestämmelserna om husmödrars möjlighet att erhålla förtidspension är sådan att den överensstämmer med riksdagens beslut och intentionerna i detta beslut. Som bakgrund till svaret vill jag återge den passus ur andra lagutskottets sedermera av riksdagen godkända utlåtande nr 34 över propositionen 66 år 1970 om vidgad förtidspensionering som herr Gustavsson avser och som han har citerat i sin interpellation. Uttalandet lyder: ”Propositionsförslaget innebär vidare en viss uppmjukning av invaliditetsbedömningen beträffande handikappade husmödrar. Hittills har man för gift kvinna som uteslutande varit sysselsatt med hushållsarbete i hemmet bedömt hennes arbetsoch förvärvsförmåga med hänsyn till hennes förmåga att utföra sådant arbete. Riksförsäkringsverket har funnit det befogat att man vid bedömandet av en husmoders arbetsförmåga generellt också tar hänsyn till om och i vad mån hon skulle kunna utföra något förvärvsarbete utom hemmet.

De nya riktlinjerna för förtidspensionering av husmödrar har av naturliga skäl ännu inte tillämpats i sådan utsträckning att det är möjligt att här redovisa någon fast praxis vid bedömningen av ärendena. Vad herr Gustavsson åsyftar med sin interpellation synes vara en invalidiserad husmors möjligheter att få hel förtidspension trots att hon kan utföra arbete i sitt hushåll. I detta avseende gäller för tillämpningen den regeln att förmågan att utföra arbete i hushållet påverkar bedömningen av arbetsförmågan i pensionsärendet bara om detta arbete är mera betydande. Därvid tar man hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av de sysslor som husmodern kan utföra. Att hon utför ett visst mått av hushållsarbete hindrar alltså inte att hel förtidspension beviljas.
Fru talman! Anledningen till interpellationen var det förhållandet att riksförsäkringsverkets tillämpningsföreskrifter, som tillställts försäkringskassornas pensionsdelegationer, enligt min mening inte överensstämmer med det beslut som riksdagen fattade i anledning av propositionen om vidgad rätt till förtidspension. Statsrådet citerar vissa uttalanden i propositionen liksom vad andra lagutskottet sagt i anledning av propositionens innehåll. Jag menar att riksförsäkringsverket inte har dragit de rätta slutsatserna av vad som där står. Nu säger statsrådet i sitt svar att de nya riktlinjerna för förtidspensionering av husmödrarna av naturliga skäl ännu inte hunnit tillämpas i sådan utsträckning att det är möjligt att här redovisa någon fast praxis vid bedömningen av ärendena. Men för mig är detta inte det väsentliga här. Jag är medveten om att det inte har kunnat utvecklas någon praxis, men det viktiga är riksförsäkringsverkets tillämpningsföreskrifter vilka, som jag nämnde, enligt min mening inte riktigt överensstämmer med riksdagens beslut. Jag vet inte om socialministern känner till dessa föreskrifter, men jag finner anledning att här referera något av det som har meddelats ut till kassorna. Jag tillhör själv pensionsdelegationen i Kronobergs län, och när vi efter den 1 juli började diskutera pensionsärenden där de nya reglerna skulle äga tillämpning och ta ställning till dem, utgick vi från de klara uttalanden som finns i andra lagutskottets utlåtande. I september, tror jag det var, ordnade riksförsäkringsverket en konferens för försäkringskassornas ordförande och direktörer. I en stencil som då delades ut sades att beträffande husmödrar bedöms rätten till förtidspension i första hand med hänsyn till förmågan att utföra hushållsarbete. I år fick vi en ny stencil med ett referat av ett anförande som hållits av en representant för verket vid en konferens i Lidköping. I ingressen står just att det är angående interpellation av herr Gustavsson i Alvesta rörande rätt för handikappade husmödrar till förtidspension enligt lagen om allmän försäkring. Där indelas de gifta kvinnor som är hemmafruar i två grupper. Den första gruppen utgörs av gifta kvinnor som varit förvärvsarbetande men som nödgats sluta sitt arbete på grund av sjukdom. För denna grupp gäller, heter det, samma regler som för förvärvsarbetande i allmänhet. Så kommer man till den andra huvudgruppen, gifta eller motsvarande kvinnor som varit och är s.k. hemmafruar, dvs. som antingen tidigare förvärvsarbetat men slutat arbetet av annan anledning än sjukdom för att sköta hem och familj, eller som varit hemmafruar i stort sett alltsedan äktenskapets ingående efter att dessförinnan förvärvsarbetat endast kort tid eller inte alls. Om den gruppen anförs något som jag finner mycket egendomligt. För dem ”blir de gynnsammare bedömningsreglerna för att nedsättningen av hennes arbetsförmåga i betydande grad är medi 23 april 1971 cinskt betingad.” ort än rtyRNr Jag finner, som sagt, det här mycket egendomligt, och denna <Ång. tillämpningen föreskrift från riksförsäkringsverket gjorde att pensionsdelegationerna «av bestämmelserna fick ändra sin bedömning. I min egen delegation har jag hävdat om förtidspension uppfattningen att det är riksdagens och andra lagutskottets klara för husmödrar uttalande som skall ligga till grund, medan pensionsföredraganden anser att han måste följa de föreskrifter som har kommit från riksförsäkringsverket. Andra lagutskottet säger ju också klart i sitt utlåtande apropå en motion att de föreslagna bestämmelserna om vidgad förtidspensionering för äldre arbetskraft liksom de gällande bestämmelserna har giltighet för alla som tillhör den allmänna pensioneringen. Då är det mycket egendomligt att man här sätter en gräns och säger att de nya reglerna inte skall gälla för hemmafruar som uppnått 63 års ålder. Jag är verkligen förvånad. Jag var med i andra lagutskottet, där det skedde en mycket ingående behandling, och i andra kammaren när riksdagen tog ställning till detta. Sedan har jag suttit som ledamot i pensionsdelegationen och fått tolkningar från riksförsäkringsverket som inte överensstämmer med vad jag förut har varit med om att besluta, tolkningar som jag anser icke har stöd i riksdagens beslut. Nu vill jag fråga statsrådet huruvida dessa riksförsäkringsverkets tillämpningsföreskrifter, även om de bara har gått ut i stencil till pensionsdelegationerna, är kända för statsrådet och likaså om statsrådet är beredd att se till att vi får sådana tillämpningsföreskrifter att vi kan följa upp riksdagens beslut i den praktiska handläggningen av dessa ärenden ute i kassorna. Jag vill också därmed ställa den sista frågan, om statsrådet då är beredd att medverka till att de, som under dessa månader fått sin pensionsbedömning efter riksförsäkringsverkets tolkning, får dessa beslut ändrade i överensstämmelse med riksdagens beslut, vilket jag än en gång vill understryka.

Fru talman! Herr Gustavsson i Alvesta tycks vilja göra gällande att reformens särskilda regler om vidgade möjligheter till förtidspension för äldre skall tillämpas också på husmödrar. I anledning av detta vill jag erinra om att både riksförsäkringsverkets utredningsförslag som låg till grund för reformen och propositionen i frågan som riksdagen godtog begränsar området för tillämpningen av äldrereglerna till äldre förvärvsarbetande. Samtidigt innebär emellertid reformen ändrade regler om förtidspension i allmänhet, regler som bl.a. berör husmödrarnas möjligheter till förtidspension. Det är alltså tillämpningen av dessa ändrade allmänna regler vi diskuterar i detta sammanhang, herr Gustavsson, och inte äldrereglernas tillämpning. Får jag, fru talman, i detta sammanhang erinra om att det var en viktig reform som genomfördes förra året. Det blev en liberalisering av bestämmelserna. Reformen har hittills varit i kraft mindre än ett år. Erfarenheterna visar att under denna korta tid ett stort antal husmödrar 163 som tidigare inte kunnat få förtidspension nu har beviljats sådan. För att få en bild av hur reformen av förtidspensioneringen slagit ut i tillämpningen har riksförsäkringsverket tagit in uppgifter från försäkringskassorna om de pensionsärenden som behandlats i kassorna under andra halvåret 1970. Dessa uppgifter bearbetas för närvarande i verket tillsammans med annat material av betydelse i sammanhanget. Undersökningen är alltså ännu inte färdig. På grundval av det resultat som redan nu har kommit fram kan jag emellertid säga, att reformen synes ha fått betydelse inte minst när det gäller husmödrarnas möjligheter till förtidspension. Man bedömer att de nya reglerna lett till gynnsammare resultat av pensionsansökan, jämfört med de tidigare bestämmelserna, i cirka 3 000 fall avseende husmödrar under den tid som undersökningen rör, alltså andra halvåret 1970. Man tycker sig också ha stöd i materialet för att rent allmänt göra den bedömningen beträffande husmorsfallen att de nya reglerna leder till hel förtidspension i ärenden, som förut skulle ha gett två tredjedels pension, och till två tredjedels pension när det med de äldre reglerna skulle ha blivit en tredjedels pension. För att få mera ingående uppgifter får vi vänta tills undersökningen blir färdig. Jag har, fru talman, med dessa uppgifter velat påpeka att reformen ute på fältet verkligen visar att den är i funktion på sätt som var avsett.

Fru talman! Jag kan helt instämma med socialministern i att reglerna fått betydligt gynnsammare resultat än de tidigare hade, men kvar står frågan om tillämpningen. Socialministern säger att det inte är äldrereglerna utan de allmänna reglerna som det är fråga om här. Det är just i andra lagutskottets utlåtande under rubriken ”Förtidspension i allmänhet” som vi finner att den omständigheten, att en invalidiserad husmor kan utföra ett visst mått av hushållsarbete, inte borde hindra henne från att få hel förtidspension. Jag har nu gått igenom handlingarna, och icke någonstans kan jag finna att man har begränsat reglerna så att en hemarbetande kvinna som uppnått 63 års ålder icke skulle bli delaktig i dessa nya bestämmelser. Det är en fri tolkning från riksförsäkringsverkets sida. Den fanns inte i propositionen, såvitt jag kan se, och den finns inte i andra lagutskottets utlåtande. Jag hävdar att det är andra lagutskottets utlåtande och uttalande, som ligger till grund för riksdagens beslut, och det är på grundval av det beslutet och innehållet i detta som riksförsäkringsverket skall utfärda tillämpningsföreskrifter.
Fru talman! Först vill jag säga att uppgifterna från fältet visar, som jag sade, att praxis och tillämpning följer intentionerna. Det är alltså en icke oväsentlig liberalisering som har ägt rum. Sedan är det, herr Gustavsson i Alvesta, här fråga om en klar uppdelning, och jag ber herr Gustavsson att gå tillbaka till dokumenten, som jag påpekåde i min tidigare replik.

23 april 1971 Samtidigt innebär reformen ändrade regler om förtidspension i llmänn= — — — het, regler som således här berör husmödrarna och deras möjligheter till Ang. avgiftstarifferförtidspension. Jag vill, fru talman, fästa herr Gustavssons uppmärksam = na för den frivilliga
Fru talman! Gå tillbaka till dokumenten, säger socialministern. Var finns de? Vi har fattat beslut på grundval av den proposition som socialministern lagt fram. I den propositionen finns inte några dokument som talar om att reglerna är begränsade till husmödrar som inte är äldre än 63 år. Det är den föreskriften som jag angriper här. Det är förvånande att man i dessa tillämpningsföreskrifter sätter en klar gräns, en gräns som icke tidigare vare sig vid behandlingen i andra lagutskottet eller vid behandlingen i kammaren har kommit fram. Socialministern säger att det fungerar bra på fältet. Då jag som ledamot av vår pensionsdelegation arbetar på fältet och har att ta ställning i dessa frågor vill jag säga att vid varje sammanträde förekommer diskussion om detta. Pensionsföredraganden hade uppfattat utskottets skrivning och riksdagens beslut på ett helt annat sätt än de föreskrifter som sedan kom från riksförsäkringsverket. Detta har vållat mycket besvär. Kvar står alltså frågan var det finns inskrivet att reglerna begränsas till att avse husmödrar som inte är äldre än 63 år.
Fru talman! Jag ber att få hänvisa till propositionen. Jag vill bara göra det tillägget att det bästa beviset för tillämpningens riktighet är vad jag har redovisat i mitt svar. Enbart under andra halvåret i fjol var det ett gynnsammare resultat av pensionsansökan — alltså jämfört med tidigare bestämmelser — i inte mindre än ca 3 000 fall, och det är just husmödrar som den undersökningen avser.

Fru talman! Herr Torwald har frågat mig om jag anser att premiebestämmelserna för den frivilliga sjukpenningförsäkringen är lämpligt utformade och, om så inte är fallet, vilka åtgärder som planeras för att genom ändring av bestämmelserna stimulera hemmafruar att söka sig ut i förvärvsarbete även om detta bara skulle vara av mera tillfällig art. Enligt lagen om allmän försäkring kan försäkrad, som omfattas av hemmamakeförsäkringen eller skulle ha omfattats av den om inkomstför 165 hållandena inte hade utgjort hinder, frivilligt försäkra sig för ett sjukpenningtillägg. På så sätt kan den försäkrade komma upp till en sammanlagd sjukpenning på högst 15 kronor per dag. Försäkringen finansieras genom de avgifter som tas upp av de frivilligt försäkrade och genom ett statsbidrag som täcker 20 procent av kostnaderna. Avgiftens storlek är beroende av bl.a. försäkrads ålder vid inträdet i försäkringen. Detta hänger samman med att den risk försäkringen skall täcka är större för äldre personer än för yngre. I avgiftstarifferna skiljer man mellan fyra åldersgrupper, nämligen 16—29 år, 30—39 år, 40—49 år samt 50 år och däröver. Herr Torwald tar i sin interpellation upp fallet att en hemmafru som sedan länge har varit ansluten till den frivilliga försäkringen tar förvärvsarbete under en kortare tid. I och med att hon börjar förvärvsarbeta blir hon obligatoriskt försäkrad för tilläggssjukpenning och hennes frivilliga försäkring begränsas eller upphör till följd av detta. När utformning som tidigare, och frågan blir då vilken premie hon skall betala för denna försäkring. Har en försäkrad övergått från obligatorisk till frivillig försäkring har avgiften tidigare alltid beräknats med hänsyn till den försäkrades ålder vid övergången. Denna praxis har grundat sig på anvisningar meddelade år 1954 av dåvarande riksförsäkringsanstalten och har således tillämpats även om den försäkrade tidigare har varit frivilligt försäkrad. Försäkringsdomstolen har emellertid förra året avgjort ett ärende som avsåg tillämpningen av dessa anvisningar. De gällde en kvinna som hade frivillig försäkring men tog förvärvsarbete under en tid av ca 5 månader. Därmed upphörde hennes frivilliga försäkring. Sedan hon slutat förvärvsarbeta blev hon på nytt frivilligt försäkrad. Försäkringsdomstolen fann att avgiften för denna försäkring skulle bestämmas som om den frivilliga försäkringen hade gällt under den tid hon hade förvärvsarbetat, alltså enligt den tariff som tidigare hade gällt för henne. Riksförsäkringsverket har i anledning av försäkringsdomstolens dom utfärdat nya anvisningar. I de nya anvisningarna har verket anknutit till den praxis som gäller inom försäkringskassorna i fråga om den obligatoriska försäkringen och som innebär att ett förvärvsarbete anses som tillfälligt om det varar kortare tid än 6 månader. De nya anvisningarna innebär således att ett avbrott i eller en sänkning av den frivilliga försäkringen under kortare tid än 6 månader, till följd av att den försäkrade varit obligatoriskt försäkrad för tilläggssjukpenning, inte påverkar avgiftsberäkningen för försäkringen efter avbrott. Enligt vad jag inhämtat avser riksförsäkringsverket att följa upp de nuvarande reglernas tillämpning med en fortsatt utredning i syfte att ytterligare komma till rätta med problem av den art som har berörts i interpellationen.

Fru talman! Som interpellant kan man inte vara annat än tacksam över den positiva anda som svaret ger uttryck för. Man kan tydligen också hoppas på ytterligare förbättringar. Jag vill anföra ett typexempel som gjorde att jag blev uppmärksam Nr 69 mad på denna fråga. Det var en fru som var född 1927 och som när Fredagen den möjlighet till frivillig tilläggssjukpenning gavs, dvs. när de nya försäkrings 23 april 1971 reglerna infördes 1955, anslöt sig till denna försäkring till högsta möjliga belopp. Hon var alltså försäkrad fram till början av 1970 och hade då en Ang. avgiftstarifferårspremie på kronor 77:40. na för den frivilliga Sedan accepterade hon en kortare anställning. Den var från början sjukpenningförsäktänkt att vara 4 eller 5 månader, men av olika skäl förlängdes den och ringen för hemmakom så småningom att omfatta ungefär 9 månader. Därefter begärde hon fruar återinträde i den frivilliga försäkringen men fick då till sin förvåning en årspremie på 108 kronor därför att hon nu hade passerat den ödesdigra åldern av 40 år. När hon först anslöt sig till försäkringen var hon under 30 år. Hon hade fått en ännu högre premie om hon hade hunnit bli 50 år under mellantiden. Det var i detta fall inte tekniskt möjligt, eftersom det bara var 17 år mellan de olika tillfällen som var aktuella. Jag noterar naturligtvis med tacksamhet att det numera, efter ett utslag i försäkringsdomstolen, har införts en praxis som innebär att om man har en kortare anställning, upp till 6 månader, skall de gamla premierna bibehållas. Det är ett steg i rätt riktning. Men jag skulle ändå vilja betona att vi inte får stanna vid det. I svaret sägs ju också att man fortsätter utredningen. Behovet av det skulle jag vilja belysa med min erfarenhet som personalchef. Ganska ofta har man en kvinnlig anställd som på grund av barnsbörd eller andra omständigheter måste vara ledig — barnsbörd är väl det allra vanligaste. Då undersöker man hur man skall kunna täcka det personalbehov som uppkommer, och vanligen lyckas man så småningom, ofta i den aktuella kvinnans bekantskapskrets, finna en person som är villig att försöka klara arbetsuppgiften. Givetvis måste man ta in vederbörande någon tid innan den ifrågavarande ledigheten påbörjas för att man skall kunna träna in henne på arbetet. Sedan stannar hon minst ytterligare 6 månader, och i praktiken kommer hon kanske att tjänstgöra 7 å 8 månader. Det är mycket vanligt på arbetsplatserna att ytterligare 6 månaders tjänstledighet medges. Detta gäller inte minst i statlig anställning — där medges ju normalt t.o.m. ett års s.k. C-ledighet för att vederbörande skall få vårda barn i hemmet. Då uppstår ju ett behov av arbetskraft för ännu längre tid. I sådana fall är det kanske inte så ofta aktuellt med den här sortens vikarier, men upp till ett år är det ganska vanligt att man täcker vikariebehovet med arbetskraft av typen hemmafruar som vill känna på vad det vill säga att komma in i ett yrke igen. Jag tycker då att det är synnerligen angeläget att man inte avskräcker vederbörande med att behöva informera om att när hon sedan eventuellt återgår till hemarbete så kommer hennes premier att öka ganska kraftigt. Jag har alltså velat peka på dessa problem. Av svaret har jag blivit helt på det klara med att socialministern är positivt inställd till en lösning, och jag uttrycker därför den förhoppningen att den utredning som nu arbetar har som målsättning att i princip vederbörande hemmafru, när hon av olika skäl måste återgå till att bli hemmafru, oavsett hur länge arbetet har pågått, skall ha en möjlighet att göra det på de gamla villkoren.

Fru talman! Herr Larsson i Staffanstorp har frågat jordbruksministern om det inom ramen för nuvarande lagstiftning finns möjligheter att få till stånd en mera rättvis fördelning av kostnaderna för upprensning och underhåll av vattendrag där förutom markägarna även tätorter och industriföretag är intressenter. Herr Larsson har också frågat om jordbruksministern är beredd medverka till att metoder utarbetas som möjliggör en bedömning av hur kostnaderna skäligen bör fördelas mellan intressenterna. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Den nya miljöskyddslagstiftningen erbjuder goda möjligheter att förhindra igenslamning och igenväxning av vattendragen. Miljöskyddslagen innehåller vissa allmänna regler i syfte att begränsa olägenheterna av miljöfarlig verksamhet. Vissa vattenförorenande slag av fabriker eller andra inrättningar får inte anläggas eller på visst sätt ändras utan att tillstånd har lämnats eller särskild anmälan har gjorts. Detsamma gäller beträffande utsläpp av vissa slag av avloppsvatten. Miljöfarlig verksamhet som bedrivs utan tillstånd kan förbjudas. Har tillstånd lämnats är det möjligt att få till stånd en omprövning. Om tio år har förflutit efter tillståndsbeslutet eller om förhållandena dessförinnan har ändrats väsentligt kan sålunda nya eller strängare villkor föreskrivas för verksamheten efter vad som är skäligt. Föreligger särskilda skäl kan efter tio år även tillståndet att utnyttja viss recipient omprövas, Dessa regler torde leda till väsentligt förbättrade förhållanden i våra vattendrag och på så sätt reducera betydelsen av de kostnadsfrågor som berörs i interpellationen. Av betydelse i detta sammanhang är vidare ett förslag till anläggningslag som för närvarande utarbetas inom justitiedepartementet inom ramen för arbetet på följdlagstiftningen till den nya fastighetsbildningslagen. Förslaget medger bl.a. samfällighetsbildning för fastigheter som har gemensamt intresse av att ta upp, rensa och underhålla diken, om ändamålet är av stadigvarande betydelse för fastigheterna. Under vissa förutsättningar avses fastigheter kunna tvångsanslutas till samfälligheten. Inte bara jordbruksfastigheter kan här komma i fråga utan även fastigheter med industrier och va-anläggningar. Genom förrättning fastslås kostnadsfördelningen mellan de deltagande fastigheterna. Det öppnas vidare möjligheter att få till stånd omprövning av äldre förrättningsbeslut i hithörande frågor. Förslaget till anläggningslag avses inte komma att omfatta annan vattenavrinning än genom diken. Bäckar, åar och andra vattendrag faller alltså utanför. I fråga om dessa vattendrag kan någon typ av vattenvårdsförbund tänkas erbjuda en lösning på de problem som berörs i interpellationen. Vattenlagsutredningen har enligt sina direktiv till uppgift att utreda frågan om lagstiftning för sådana förbund. Utredningens direktiv kan för övrigt också behöva utvidgas så att de kommer att omfatta även de frågor om torrläggning m.m. i 7 kap. vattenlagen som inte blir lösta genom anläggningslagen. Denna fråga övervägs för Nr 69 närvarande i justitiedepartementet. Fredagen den Slutligen vill jag nämna att riksdagen nyligen begärt att Kungl. Maj:t 23 april 1971 skall överlämna en motion av i stort sett samma innehåll om — —

Fru talman! Jag vill gärna framföra ett tack till statsrådet Lidbom för drag det positiva svar som jag tycker jag har fått på interpellationen angående fördelningen av kostnader för upprensning och underhåll av vattendrag. Statsrådet betonade inledningsvis miljöskyddslagstiftningens betydelse för att hålla vattendragen fria från föroreningar och därmed nedbringa dessa underhållskostnader. Det är naturligtvis helt riktigt. Men när det sedan gäller fördelningen av kostnaderna intressenterna emellan kan givetvis ett vattenvårdsförbund vara en dellösning av problemet. Det gäller nog mest i det fall vattenförstöringen skall bekämpas, att hålla vattnets kvalitet — att konstatera dess status med andra ord. Själva upprensningen och det praktiska underhållet måste ske genom att i motsvarande fall tillskapa vattendragsförbund. Dessa får då lösa kostnadsfrågorna genom frivilliga överenskommelser parterna emellan, men därvid måste det finnas stöd i lagstiftningen, så att den enskildes rätt på ett rimligt sätt tillgodoses. Nuvarande lag innebär, för att ta ett exempel, att det lilla jordbruket kan få betala mycket mer i vattenrensningskostnader än vad låt mig säga en 100-miljoners industrianläggning får göra, beroende på den markareal som brukar vara med i sammanhanget. Kostnaderna bör väl därför rimligen utgå i proportion till den ekonomiska betydelse som vattendraget har för anläggningen i fråga. 7 kap. vattenlagen ger nu inte möjlighet till ett sådant förfarande, som vi också hörde av interpellationssvaret. Jag noterar därför som mest positivt att statsrådet anför att den sittande vattenlagsutredningens direktiv kan behöva utvidgas, så att de kommer att omfatta även dessa frågor. Jag vill gärna tacka för detta. Jag är nämligen helt övertygad om att det är en nödvändig sak — vilket riksdagen också har givit uttryck för vid behandlingen av en motion av herr Grebäck med liknande syfte. Slutligen vill jag tillägga att det kanske inte vore ur vägen att utredningen i sådant fall också får tillgång till expertis med kännedom om jordbruksförhållandena. Jag hoppas att statsrådet vill överväga även den synpunkten. Jag tackar än en gång för svaret.

Fru talman! Jag dristar mig att ta kammarens tid i anspråk några minuter för att säga ett par ord i anslutning till detta interpellationssvar. Jag gör det därför att jag i den gamla riksdagen vid flera tillfällen hade diskussioner med jordbruksministern rörande översvämningarna i våra åar och vattendrag samt orsakerna till dessa översvämningar. Översvämningarna i vattendragen kan naturligtvis ha många orsaker. Att en snabb snösmältning eller stora nederbördsmängder kan resultera i 169 översvämningar är uppenbart. Men även i sådana vattendrag där det tidigare inte har förekommit översvämningar har sådana på senaste tiden blivit mer och mer vanliga på grund av sådan igenslamning som uppstått av en allt kraftigare vattenförorening från industrier och samhällsutsläpp. Jag har med stort intresse tagit del av statsrådet Lidboms svar på herr Larssons i Staffanstorp interpellation, och jag vill instämma i att svaret är positivt. Men jag vill också framhålla angelägenheten av att man i det pågående lagstiftningsarbetet tar hänsyn till de ändrade förhållanden som nu inträtt. Tidigare var det ganska uppenbart att fastighetsägarna skulle svara för de åtgärder som behövde vidtas för att rensa och undanröja hinder för vattenavrinningen. I dag förefaller detta inte lika självklart, utan även andra intressenter måste nu vara med och dela kostnaderna. I interpellationssvaret sägs att det förslag till anläggningslag som för närvarande utarbetas i detta fall endast kommer att omfatta rensning och underhåll av diken. Åar och bäckar kommer alltjämt att stå utanför den delen av lagen. Statsrådet säger att då kan man tänka sig vattenvårdsförbund. I fjolårets interpellationsdebatt om översvämningar i Emån blev även jag av jordbruksministern rekommenderad att ta initiativ till bildandet av vattenvårdsförbund. Så har också skett.

Dessutom är det angeläget att där få in de allmänna miljövårdsintressena. Jag vet mycket väl, och det har statsrådet också anfört i sitt svar i dag, att den nya miljöskyddslagen kan bedömas komma att positivt verka för att skadorna på våra vattendrag blir mindre. Såväl skadorna på vattnets kvalitet som igenslamningen skall väl mänskligt att döma minska, när denna lag får åsyftad verkan. Men jag anser att de oftast mycket kostsamma rensningsföretag som måste till rimligen också till någon del skall bestridas av dessa, låt mig kalla dem nya intressenter. I samband med behandlingen av frågan om statsbidrag i detta sammanhang — jag vet mycket väl att den frågan handläggs av ett annat statsråd än herr Lidbom som har svarat här i dag — är det angeläget att man vid bedömningen av båtnaden, alltså förutsättningen för statsbidrag, tar hänsyn till de värden jag här har berört. Fru talman! Jag har med det anförda velat understryka interpellantens synpunkter och uttala förhoppningen att man vid det fortsatta lagstiftningsarbetet skall ta hänsyn till de här anförda synpunkterna.

Fru talman! Jag tror att jag är i tillfälle att förse herr Larsson i Staffanstorp med ytterligare ett glädjeämne; vattenlagsutredningen har en stor uppgift, och den har ännu inte riktigt hunnit fram till frågorna om upprensning och underhåll av vattendrag. Men i god tid innan man gör det tror jag det blir aktuellt att komplettera utredningen med den jordbruksexpertis som herr Larsson i Staffanstorp efterlyser.

Fru talman!

Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Frågan om storleken av studiebidraget inom studiemedelssystemet behandlades utförligt i propositionen 138 år 1964 angående studiesocialt stöd till studerande ungdom och i särskilda utskottets utlåtande över propositionen. Enligt statsmakternas beslut är det totala belopp, som de studerande erhåller i studiemedel, indexreglerat i motsats till studiebidraget. Såväl i propositionen som i utskottsutlåtandet underströks önskvärdheten av att förmånerna är i stort sett likvärdiga för studerande inom olika delar av utbildningssystemet. Det återbetalningsfria bidragets storlek är en av de faktorer som måste beaktas i detta sammanhang. Jag vill vidare erinra om att riksdagen nyligen behandlat frågan om studiebidragets storlek samt att centrala studiehjälpsnämnden lagt fram förslag till vissa reformer på det studiesociala området, vilket förslag för närvarande remissbehandlas. Storleken av studiebidraget inom studiemedelssystemet är naturligtvis också en statsfinansiell fråga som måste bedömas med hänsyn till andra angelägna utgiftsändamål. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att nu föreslå någon ändring i studiebidragets storlek. För den enskilde ger studiemedelssystemet en rad fördelar i jämförelse med konventionella lån. Av det totala beloppet är en del icke återbetalningspliktig. Återbetalningstiden sträcks ut över en mycket lång tidsperiod. Den enskilde behöver under vissa omständigheter inte fullgöra sin återbetalning. Systemet är vidare så konstruerat att återbetalningen avses bli lägre än för ett konventionellt lån. Studiemedelssystemet ger sålunda sammantaget den enskilde förmåner som ett konventionellt lån inte ger.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min interpellation. Jag kan dess värre inte uttrycka någon tillfredsställelse över någondera delen av svaret. När det gäller bidragsdelen är statsrådet inte beredd till någon justering, och när det gäller frågan om återbetalningen av lånedelen anser statsrådet att man skall fortsätta i samma hjulspår som tidigare, trots att de senaste årens erfarenheter visar att indexregleringen medfört en mycket kraftigt ökad skuldsättning för låntagarna. Låt mig börja med bidragsdelen. Denna har varit konstant alltsedan reformen genomfördes 1964. Bidragsdelen utgjorde vid systemets införande exakt 25 procent av studiemedlen men har nu successivt sjunkit och motsvarar i dag endast ca 18 procent av det belopp som studenten får ut. Jag anförde i min interpellation att det är svårt att finna några skäl för att inte indexreglera bidragsdelen eller åtminstone successivt höja densamma, Statsrådet har inte gått in på detta resonemang utan hänvisar i allmänna ordalag till statsfinanserna samt till situationen för studerande inom andra delar av utbildningsväsendet. Jag anförde i interpellationen att det måste betecknas som orättvist för dagens studenter, jämfört med tidigare årgångar, att bidragsdelen utgår med oförändrat belopp. Jag frågade varför dagens studenter skall behandlas mindre förmånligt än de som studerade i mitten på 1960-talet. Statsrådet har inte besvärat sig med att över huvud taget beröra denna fråga, som enligt min mening är den centrala frågeställningen i sammanhanget. Statsrådet anför att frågan om bidragsdelen för studenter inte kan ses isolerad. Jämförelse måste — enligt herr Moberg — göras med reglerna inom studiehjälpssystemet. Mot detta har jag ingenting i princip att invända, Sedan besluten om det studiesociala stödets utformning antogs 1964 har bidragsfrågorna inom såväl studiemedelssom studiehjälpsförordningarna varit uppe till behandling åtskilliga gånger. 1970 vidtogs en höjning av studiebidraget inom studiehjälpssystemet från 75 till 100 kronor i månaden. Dessutom har inackorderingstilläggen och resetilläggen successivt höjts. Det finns ingenting att erinra mot detta. Frågan är bara varför ingenting gjorts när det gäller studenterna. Deras kostnader — inte minst på hyressidan — har också ökat kraftigt, och skuldsättningen upplevs som ett allt större problem. Statsrådet Edenman, den dåvarande utbildningsministern, anförde på sin tid, att det borde vara en primär uppgift att se till, att återbetalningsskyldigheten inom studiemedelssystemet inte för någon blev oskäligt betungande och att man för att nå dithän borde begränsa skuldsättningen genom att lämna de studerande en viss del av studiemedlen i form av bidrag. Detta resonemang har inte förlorat i styrka — tvärtom. Penningvärdet har som bekant minskat kraftigt under senare år, och fortsätter denna snabba inflationstakt kommer snart bidragsdelen att vara endast en bråkdel av studiemedlen. Är det dit herr Moberg vill nå? Om inte vore det angeläget att klargöra var regeringen står. Vi vet alla hur det gick vid årets behandling av ärendet. Socialdemokraterna ville inte ens biträda en uppfattning som gick ut på att 1968 års studiemedelsutredning bör ta upp frågan till behandling. Men herr Moberg kanske förbereder någonting till nästa budget — låt oss i så fall få vetskap om detta. Om inte så är fallet ber jag — fru talman — att få upprepa min tidigare ställda fråga, nämligen varför den som erhöll studiemedel åren närmast efter systemets genomförande skall behandlas förmånligare än den som studerar och uppbär studiemedel i dag. Låt mig så gå över till den andra frågan som berördes i min interpellation, nämligen om reglerna för återbetalning av studiemedel. Orsaken till att jag tar upp den frågan är de erfarenheter som redan finns rörande verkningarna för de enskilda låntagarna. Genom de senaste årens snabba inflation har dessa verkningar varit klart negativa. Systemet med indexlån upplevdes nog till en början som relativt förmånligt för de studerande. Studenterna skulle slippa ränta och detta slogs också ut som någonting enastående bra. Att man skulle få betala igen mera än man hade lånat — dvs. att återbetalningarna indexreglerades — var det få som reagerade mot. Dessutom finns den s.k. spärregeln, som skall garantera att de totala återbetalningarna ej överstiger vad som gällt vid ett annuitetslån, vars räntesats är rörlig och utgör 60 procent av normalräntan vid statens utlåningsfonder. Utöver dessa bestämmelser finns regler som skyddar den enskilde i lägen då inkomsten sjunker under viss nivå. Dessutom är lånet amorteringsfritt — eller för att använda gängse beteckning avgiftsfritt — de första tre åren efter examen. Gentemot dessa regler finns det ingen som har invänt. Inte heller mot återbetalningsskyddet vid dödsfall — alternativet vore förstås att en del av grupplivförsäkringen användes till resterande skuld. Fru talman! Det finns alltså flera beståndsdelar i studiemedelssystemet som vi är överens om, statsrådet Moberg och jag. Det är dock inte dessa delar som jag har tagit upp till behandling i min interpellation utan just frågan om återbetalningsreglerna. De senaste årens inflation har varit så kraftig att skulderna skrivits upp med över 5 procent per år. Detta har i sin tur fört med sig att de årliga återbetalningarna stigit snabbt. För åtskilliga studiemedelstagare har detta resulterat i att skulden ökat mellan ett år och närmast föregående år trots att vederbörande har betalat 1 000 kronor och mera i avbetalning det förra året. Rent psykologiskt innebär detta säkert en chock för många studenter. Nu säger självfallet statsrådet Moberg att vi har den s.k. spärregeln som skall rätta till förhållandena om penningvärdet sjunker alltför kraftigt. Till detta vill jag säga att spärregeln börjar fungera först i slutet av återbetalningsperioden — dvs. då vederbörande under 15—20 år redan pressats av höga inbetalningar. Dessutom är spärregeln ingalunda förmånlig. För närvarande är normalräntan vid statens utlåningsfonder 6,75 procent och detta innebär att spärren sätter in vid en inflation — eller låt oss kalla det indexhöjning — som är större än 4,05 procent. Alltså: En årlig penningvärdeförsämring på upp till drygt 4 procent tolereras innan statsmakterna anser att det är befogat att ingripa, och då ingripa i efterhand. Normalräntan varierar visserligen, men tyvärr har dessa variationer under den senaste tioårsperioden bara bestått i successiva höjningar, så där har nog inte studenterna mycket att hoppas på. Fru talman! I min interpellation efterlyste jag en sådan justering av återbetalningsreglerna att de totala återbetalningarna inte skulle vara större än vad som hade gällt vid ett konventionellt lån. Man kan nämligen befara att nuvarande regler kommer att ge en totalsumma som är större än vad ett reguljärt lån hade fört med sig. Om man antar att den genomsnittliga inflationen kommer att ligga på 4 procent per år — och detta är inte tilltaget i överkant — motsvarar dagens system ett banklån med 10 procents ränta vid en marginalskatt av 60 procent. Har vederbörande en lägre marginalskatt — låt oss säga 50 procent — är indexlånet att jämföra med ett banklån med 8 procents ränta. Genom den s.k. skattereformen är de allra flesta inkomsttagare utsatta för marginalskatter på över 50 procent, och de flesta akademiker befinner sig i dag i sådana inkomstlägen att de får betala 60 procent till staten av varje ny tjänad krona. För de allra flesta är alltså studiemedelssystemet att likna vid ett banklån med 10 procents ränta. Detta kan inte anses vara ett särskilt förmånligt system. Det är förmånligt för staten men inte för studenterna. Nu kan statsrådet Moberg säga att vi vet väldigt litet om penningvärdets utveckling i framtiden. Det är riktigt, men alla tecken tyder på att vi kommer att dras med en kraftig inflation framigenom, åtminstone om man får tro ekonomisk expertis. Sannolikheten för att studiemedelstagarna hamnar i skuldsättning som är så betungande som den jag nyss talade om är stor, och detta borde räcka för att regeringen skulle vidta en översyn och justera reglerna på sådant sätt att garantier skapades för att indexlånen inte skulle kunna utfalla så negativt. I själva verket är situationen den i dag att det antagligen vore förmånligare att lösa in sitt studielån och teckna en motsvarande summa i banklån. Bankerna skulle dessutom sannolikt vara villiga att förmedla dylika lån till en ränta som är betydligt lägre än 10 procent. De som försvarar nuvarande system brukar anföra att bankerna antagligen inte skulle vara beredda att ge studenter lån. Såvitt jag vet finns det ingen undersökning gjord över vilka villkor bankerna skulle ställa för deltagande i studiefinansiering. De speciella förmåner som gäller i nuvarande system vad avser amorteringsfrihet i början och skydd vid låg inkomst finge självfallet även i fortsättningen staten stå för. Dessa regler har ju inget att göra med vad som gäller sedan återbetalningen väl börjat. Fru talman! Jag beklagar att statsrådet Moberg i sitt svar inte på något sätt har velat gå in på frågan om återbetalningens storlek. Det var om denna fråga som interpellationen handlade, och jag finner det anmärkningsvärt att statsrådet helt går förbi frågeställningen. Frågan debatteras i dag intensivt inom studentvärlden, och statsrådet Moberg behandlar den med en axelryckning. Det är möjligt att man inom utbildningsdepartementet upplever frågan som en bagatell, men som en sådan upplevs den ej av studenterna, och jag tycker att man åtminstone kunde begära ett försök till ställningstagande av herr Moberg. För övrigt; vad tjänar interpellationsrätten för syfte, när man inte får ens tillstymmelsen till svar på vad man egentligen har frågat om? Statsrådet Moberg har nu obegränsade möjligheter att utveckla sina synpunkter under den kommande debatten, och jag förutsätter att han då går in i sakfrågorna vad gäller både bidragsdelen och återbetalningsreglerna,

Fru talman! Jag tycker att jag har svarat på de två frågorna, och herr Wijkman började ju med att konstatera att han inte kunde tacka för svaret, därför att det var så otillfredsställande.

När nu herr Wijkman gör sig till tolk för studenterna på den här punkten, kanske jag får upplysa herr Wijkman om att studenternas eget centralorgan har sagt sin mening i den här frågan. Det skedde i höstas i en skrivelse till utbildningsdepartementet, där det skisserades en lösning av problematiken på sikt, som innebar att man skulle ta bort bidragsdelen. Den skulle successivt tas bort. Det ansåg studenternas representanter vara det riktiga. I stället skulle man organisera om systemet så att den person som har skaffat sig studiemedel och som sedan under sin verksamma tid ute i förvärvslivet inte kommer upp i särskilt stora inkomster skulle få förmånen — den som redan finns men en utvidgad sådan — att slippa återbetalning. Det är deras lösning på problemet. Man kan ha olika meningar, men jag vill bara med detta ha påpekat, att herr Wijkman ingalunda för studenternas talan, när han förordar en höjning av bidragsdelen. Det är inte helt ointressant, herr Wijkman, när man diskuterar det här att ställa kostnaderna för en uppräkning av bidragsdelen i relation till kostnaderna för andra angelägna åtgärder, inte minst på det studiesociala området. Sedan vi fattade beslutet om studiemedlen har vi också tagit principiell ståndpunkt till frågan om utbildningssystemets utvidgning i dess helhet, och där råder allmän enighet. Moderaterna går också på den linjen att under 1970-talet vuxenutbildningens problem skall ha förtur, och där är den studiesociala frågan för de vuxna en av de allra största frågorna. Då är det självklart — och det tycker jag är riktigt — att man vid den årliga prövningen av den fråga som herr Wijkman nu tar upp har intagit den ståndpunkt man gjort.

Det är då i och för sig ganska naturligt — och jag tycker ganska glädjande — att man genom olika räkneexempel försöker klargöra huruvida studiemedlen är fördelaktigare, lika fördelaktiga eller mindre fördelaktiga än konventionella banklån. Den debatt som herr Wijkman på den här punkten har fört i dagspressen med andra har övertygat mig om att min ståndpunkt i svaret här är den riktiga.

Till sist vill jag säga att de frågor som vi i departementet nu anser det vara mest angeläget att pröva är andra frågor än de som herr Wijkman här och i andra sammanhang diskuterar. Det är frågor om framför allt de studerande familjernas problem. Där har vi frågan om vilken konsekvens för studiemedelssystemets utformning som en övergång från familjebeskattning till särbeskattning får. Studiemedelssystemet utformades under en tid när vi tillämpade familjebeskattningsprincipen, men den har vi gudskelov nu frångått. Då uppkommer frågan huruvida vi bör göra om studiemedelssystemet i konsekvens med de principer som under fjolåret fastlades för den allmänna beskattningen av fysiska personer. Det är en huvudfråga för studiemedelsutredningen. I dagarna har studenternas representanter aktualiserat ett annat problem som de bedömer vara särskilt aktuellt i detta sammanhang, nämligen huruvida särskilda insatser måste göras till följd av kostnadsstegringen för studentbostadslägenheter. Vid en uppvaktning som ägde rum i förra veckan lovade jag att ta upp frågan med ordföranden i studiemedelsutredningen och höra huruvida han bedömer det som möjligt att ge den frågan högre prioritet än övriga frågor. Jag har velat nämna detta, fru talman, för att visa att vad studenterna i första hand resonerar om är andra ting än vad herr Wijkman resonerar om.

Fru talman! Jag tycker det är litet djärvt av statsrådet Moberg att konstatera utan någon mer ingående bevisföring att vad studenterna i dag diskuterar är helt andra ting än de som jag diskuterar, Jag ber att få hänvisa statsrådet Moberg till de debatter som de senaste månaderna har förts bl.a. i Göteborgs studentkår, i Lunds studentkår och på Stockholms universitet när det gäller bidragsdelen men framför allt när det gäller avbetalningsfrågorna. Det är alltså debatter som förs dagligen bland studenterna. Eftersom statsrådet Moberg påstår att jag inte skulle ha någon kunskap om vad studenterna resonerar om vill jag säga att jag har varit verksam i studentpolitiken under sju år på 1960-talet; jag har nog en viss erfarenhet av vad som diskuteras och vilka prioriteringar som görs. Sedan säger herr Moberg att ”vi i departementet avser att ta upp helt andra och mycket viktigare frågor än dem som herr Wijkman talar om”. Ja, det är alldeles uppenbart mot bakgrunden av det svar som herr Moberg har givit i dag. Jag vill inte säga att de frågor som statsrådet Moberg avslutningsvis nämnde inte är viktiga, men det innebär inte att enskilda riksdagsledamöter — eller för den delen hela riksdagsgrupper — inte skall kunna ta upp andra frågor än dem som herr Moberg för tillfället behagar finna intressanta. Det är utmärkt att man tittar på bostadskostnaderna. Det framstår som orimligt att i vissa bostadsområden 35—45 procent av studiemedlen skall gå till hyreskostnader — då blir det inte lätt att klara uppehället utan att ta jobb och därmed försvåra studiesituationen i övrigt. Det är också intressant att statsrådet Moberg har uppmärksammat att det nya skattesystemet även på detta område kan få negativa konsekvenser. Det innebär naturligtvis, efter vad jag kan förstå, att den prövning som nu sker mot makes inkomst kommer att mjukas upp eller helt avskaffas. Det är utmärkt att statsrådet Moberg sysselsätter sig med dessa problem. Men det är inte de problemen som jag har tagit upp i min interpellation. Interpellationsrätten har ju tillkommit för att enskilda riksdagsmän skall få enskilda frågor belysta; därför har jag använt mig av den möjligheten. Nu säger statsrådet Moberg att det nuvarande studiemedelssystemet är förmånligare än ett reguljärt lån, och han säger att jag inte har tagit med alla faktorer som behövs för bedömningen. Jag berörde, herr Moberg, att man har en viss återbetalningsfrihet i början och jag konstaterade att detta är utmärkt för studenterna. Jag berörde även att de som har en inkomst under en viss nivå får anstånd med betalningen under viss tid och att de som många år befinner sig i den situationen kan få anstånd med återbetalningen av återstoden av skulden. Jag berörde också att skulden automatiskt avskrivs vid dödsfall. Det är såvitt jag vet de speciella regler som gäller. Att man dessutom, om man betalar tillbaka studiemedlen direkt, kan få viss subvention, en viss s.k. rabatt, har jag inte tagit upp — det skulle göra mitt exempel ytterligare förmånligt, men det kan vi också lägga in i bilden. Med det rör ju inte återbetalningsstorleken, statsrådet Moberg, och det är den frågan som är intressant. Den situation studenterna står i i dag är ju att med den snabba penningvärdeförsämring vi har tenderar återbetalningssumman att bli större i det här systemet än vad det hade blivit med ett normalt banklån. Jag vill inte med detta säga att vi skall gå över till bankfinansiering av studiemedel, utan vad jag eftersökte var sådana åtgärder att man kom till rätta med problemet. Det kan inte ha varit statsrådet Edenmans uppfattning och intention i mitten av 1960-talet att systemet skulle slå på det här sättet. Det var ingen som kunde räkna med att indexlånen skulle slå så. Statsrådet Moberg var själv inne på att skattereformen har medfört problem. Låt oss ta upp den detaljen! Som bekant företas uppskrivning av lånesumman mot bakgrund av bruttoprisindex variationer. Detta innebär att även en höjning av den indirekta skatten, den s.k. momsen, kommer att påverka återbetalningarna. Det måste såvitt jag ser det vara en märklig ordning att studiemedelstagare under mitten av 1960-talet plötsligt får sin skuld ökad i början av 1970-talet därför att riksdagen beslutar sig för att höja momsen. Det blir detsamma som en retroaktiv konsumtionsbeskattning, och det klingar inte särskilt väl i mina öron. Där har vi en tänkbar möjlighet att rätta till en del av det svåra skuldproblemet. Där skulle man kunna gå in för en nettoprisindex beräkning i stället. Så helt kort den allmänna frågan: Hur är läget för studenterna? Man kan naturligtvis säga att vuxenutbildningen bör prioriteras när det gäller anslagen — det kan jag också hålla med om i princip — men det är nu så att allt flera människor går till våra högre utbildningsanstalter. Vi breddar intagningen till de högre utbildningslinjerna, och allt flera studenter kommer ut på arbetsmarknaden och har allt svårare att få arbete. Lönerna kommer på sikt — det är vi nog alla överens om — att pressas ned. Statsrådet Edenman anförde 1964 att det fanns ingen som helst grund för att känna osäkerhet när det gällde indexlånen, för studentgruppen skulle ju precis som alla andra grupper i samhället successivt komma i åtnjutande av höjda reallöner. Det är faktiskt inte den utvecklingen som vi ser fram emot i dag. Reallönerna har sjunkit — det har påpekats i avtalsförhandlingarna — och kommer framgent som vi kan se nu, med det ökade utbudet av akademiker, antagligen att sjunka. Då innebär det här systemet ett stort osäkerhetsmoment. Till sist: Indexlånen som sådana är en helt unik företeelse. Jag var inte med och beslutade om dem i mitten av 1960-talet och jag vet inte vad som föresvävade den svenska regeringen när den införde just ett indexlånesystem. Såvitt jag vet finns det bara i Brasilien, som är ett ganska specifikt land med en galopperande inflation, men i de europeiska länderna finns inte det här systemet. När vi nu har sett att det tenderar att få väldigt negativa verkningar — och jag tror inte att statsrådet Moberg är nöjd ens om systemet är lika förmånligt som ett banklån; i likhet med statsrådet Edenman vill han nog ha ett betydligt förmånligare system — vore det då inte skäl att göra någonting, i alla fall att skissa upp några förslag för att lätta skuldbördan?

Fru talman! Det gläder mig att herr Wijkman håller med mig i min allmänna prioritering, om jag förstår honom rätt. Herr Wijkman delar uppfattningen att vid avvägningen i stort är det stora problemet de vuxnas studiesociala situation. Han håller med mig om att de för studentfamiljerna väsentliga problemen, som har aktualiserats genom skattereformen, är centrala. Han håller med mig om att det finns anledning att pröva vad bostadskostnadens utveckling just i fråga om studentbostäder kan få för konsekvenser. Men så intar herr Wijkman den enkla attityden: Men det här är också viktigt, det här skall med! Vi står i den situationen herr Wijkman, att vi måste bestämma oss för en viss angelägenhetsgradering. Ni som representerar ett parti som vill sänka marginalskatten med påföljd att statens inkomster minskar måste ju vara särskilt känslig för kravet på en angelägenhetsgradering inte bara mellan sektorerna utan även inom sektorerna. Fortfarande kan jag inte tolka Er på annat sätt än så att skillnaden mellan Er och mig i den här situationen är att Ni ger uppräkning av bidragsdelen en mycket starkare prioritet bland studiesociala åtgärder än vad jag gör. Jag upprepar att jag på den punkten stöder mig på den opinion som kom till uttryck i studenternas egen centralorganisation.

Men till detta lägger jag de mindre mätbara förmånerna med studiemedel i förhållande till ett banklån, förmåner som verkligen har en inte så liten betydelse för den enskildes och hans familjs sätt att uppleva återbetalningsskyldigheten.

Det gäller också ett förhållande som är ganska väsentligt för de unga och som jag tycker att herr Wijkman i den offentliga debatten i tidningarna har underlåtit att gå in på, nämligen att man de första åren som man är skuldsatt slipper betala ränta. För dem som i sin egen ungdom med rika bekantas hjälp fick ta lån — och jag tillhörde dem — var det här fråga om en verkligt stor och betungande post. Även om man slapp amortera till en början, fick man betala ränta, och det var verkligen krävande för dem som inte hade andra tillgångar. När jag adderar dessa förmåner, herr Wijkman, till de mer mätbara, har jag fortfarande den uppfattning som jag anfört, nämligen att det nuvarande systemet är överlägset ett banklånesystem

Fru talman! Frågan är viktig, och därför vågar jag ta kammarens tid i anspråk för ytterligare ett inlägg. Statsrådet Moberg konstaterar att jag håller med honom om att prioriteringar bör göras för vuxenutbildningen. Ja, det är riktigt, men därmed är inte sagt att jag håller med om att de yngre som studerar vid högre utbildningsanstalter skall få det successivt sämre. Jag hade gärna velat höra en principiell deklaration, om inte statsrådet Moberg anser att det måste upplevas som orättvist av dagens studenter att få en betydligt mindre andel av sitt studielån i form av bidrag än studenterna för fem sex år sedan, Det är det frågan handlar om. Statsrådet Moberg hänvisar till studenternas centralorganisation. Jag vet inte vilken av alla de olika studentorganisationerna det är — om det är SFS eller SSCO. Statsrådet Moberg vet lika väl som jag att den s.k. studiefinansieringsutredningen har bollats fram och tillbaka och att majoriteterna har svängt i den där frågan från termin till termin. Och jag är inte alls övertygad om att det s.k. Stufu-förslaget som lades fram och accepterades i princip för ett knappt år sedan kommer att stå sig vid nästa granskning på SFS:s riksdag. Vem som är representativ för studenterna är ju en fråga som vi kan bolla fram och tillbaka hur länge som helst. Jag stöder mig på utomordentligt många studenter och utomordentligt många inlägg i studentdebatten vid de olika kårorterna de senaste månaderna, och jag har speciellt lagt tonvikten vid de här återbetalningsfrågorna. Vidare påpekar statsrådet Moberg — och då kommer vi in på detaljer; men det är här viktiga ting som jag ser det — i fråga om återbetalningen att man får en automatisk avskrivning vid dödsfall. Det håller jag helt med om. Men det skulle väl inte vara särskilt svårt att ha samma regel i ett system som såg något annorlunda ut när det gäller indexen. Det är ju en självklarhet, tycker jag, i ett sådant här sammanhang att familjen inte skall bli lidande, och där tycker jag inte statsrådet Moberg skall klappa sig för bröstet. I fråga om låginkomsterna under ett visst år är vi också överens. Där vet vi inte hur många som kommer att beröras av specialregeln. Beträffande 65-årsregeln vore det väl ganska orimligt om man skulle hålla på efter pensionsåldern och betala av på sina studielån. Och det är ju en utomordentligt liten grupp som det kommer att gälla, statsrådet Moberg. Det kan bli aktuellt med ytterligare specialbestämmelser när vi får de särskilda vuxenutbildningsfrågorna till behandling här i riksdagen, men när det gäller de yngre studentårgångarna, så är det ju inte något större problem. Så några ord om detta med tre amorteringsfria år. Jag tror att man, om man skulle ha en diskussion med bankerna om detta i dag, även här skulle kunna hitta en konstruktion. Jag påstår alltså, i motsats till statsrådet Moberg, att för närvarande tenderar det här systemet att bli klart oförmånligt när det gäller den totala återbetalningsstorleken för de enskilda studenterna. Statsrådet Moberg påstår att mina marginalskattesatser och räntesatser är felaktiga. Ja, det är ju bara en mycket enkel huvudräkning som ger vid handen att om man accepterar en inflationshöjning på drygt 4 procent, innan man gör någonting, så motsvaras det av ett banklån på 10 procent, om man har 60 procent i marginalskatt. Svårare än så är det inte. Fru talman! Den här debatten har ju varit till vissa delar teknisk, och det är kanske inte så lätt för alla kammarens ledamöter att hänga med i detta tekniska resonemang. Men tyvärr är en del specialbestämmelser något krångligt formulerade. Jag finner att statsrådet Moberg inte har tagit upp mina sifferkalkyler och tillbakavisat dem, och detta förhållande uppfattar jag som ett indirekt instämmande i att mina beräkningar om vad som tenderar att bli sannolikt är riktiga. Eftersom ingen kommentar har framkommit tycks det dessutom vara så att herr Moberg inte har några principiella invändningar mot en sådan utveckling. Annars hade ju herr Moberg åtminstone kommit in på den speciella fråga som jag ställde i mitt andra inlägg, nämligen om bruttoprisindex kontra nettoprisindex. Det här är väsentliga frågor för dagens studenter. De går nämligen i många fall med ganska slutna ögon in i studiemedelssystemet och inbillar sig att det är positivt och att det inte är någon risk med den skuldsättning man skaffar sig. I själva verket kan det här bli en verklig bumerang. Det är dessa frågor jag anser det väsentligt att ta upp. Fru talman! Herr Öhvall har frågat mig dels om jag vill medverka till till mindre och att formerna för fraktstödet ändras så att mindre och medelstora företag medelstora företag, m.m. i större utsträckning kan få del av stödet, dels när departementsutredningen om persontransportkostnaderna beräknas vara slutförd och när förslag till riksdagen kan förväntas. Beträffande frågan om fraktstödet vill jag erinra om att fraktbidragsnämnden just påbörjat sin verksamhet. Något underlag för en bedömning av stödets verkningar eller behov av ändringar i stödets utformning finns därför inte för närvarande. Jag vill också erinra om att fraktbidragssystemet är en försöksverksamhet under en treårsperiod. Erfarenheterna från denna kommer självfallet att ligga till grund för de överväganden om stödets fortsatta utformning som aktualiseras vid försöksperiodens slut. Vad avser bestämmelsen att enskild sändning skall ha en vikt överstigande 500 kg för att vara fraktstödsberättigad har en rad faktorer talat för att en avgränsning bör ske som undantar mindre sändningar. Ett skäl har varit att i möjlig mån söka administrativt förenkla restitutionsförfarandet genom en begränsning av antalet fraktstödsberättigade sändningar. Ett annat skäl har varit önskemålet att stimulera företagen till att ordna sina transporter så rationellt som möjligt. Jag vill också erinra om att de mindre företagens problem beaktats genom att i bidragskungörelsen möjligheter ges till fraktstöd vid samsändning av gods. Vad gäller stöd till persontransporter vill jag, som jag tidigare nämnt i riksdagen, säga att persontransporterna kan antas spela en roll i de lokaliseringsoch regionalpolitiska sammanhangen. Frågan om förutsättningarna och formerna för ett persontransportstöd övervägs också. Jag är dock inte beredd att nu säga något om tidpunkten för framläggandet av ett förslag i frågan.

Fru talman! Jag tackar för svaret på min interpellation, även om jag har fått vänta länge på det. Jag framställde interpellationen den 12 januari, och sedan dess har ju motioner angående fraktstödet behandlats i denna kammare. Kommunikationsministern säger i svaret att tillräckligt underlag för att överväga förändringar i fraktbidragssystemet kommer att föreligga först om tre år. Detta är inte särskilt uppmuntrande för oss, som redan före stödets införande hade en annan mening om hur det borde utformas. Det är av flera utredningar fastslaget att avståndskostnaderna har väsentlig betydelse vid val av lokaliseringsort.

15 Jag tror inte att det finns någon företagare som längre accepterar något annat än en ordentlig genomgång av avståndskostnaderna, när han skall etablera sitt företag. Det fraktstöd som tillämpas sedan den 1 januari kan förväntas få ett mycket positivt resultat inom vissa områden, framför allt när det gäller trähustillverkningen. Det är riktigt. Men de små och medelstora företagen inom andra verksamhetsgrenar kommer i stor utsträckning att helt gå miste om detta stöd. Orsaken härtill är att fraktgränsen är satt så pass högt som till 500 kg för varje enskild sändning. Viktgränsen måste sänkas eller tas bort. Vi har föreslagit att den skall ligga på 200 kg. Nu skall den försöksperioden vara tre år.

Utskottet säger också att om det visar sig nödvändigt att vidta vissa jämkningar, så förutsätter utskottet att de kommer till stånd utan dröjsmål. De företag som rimligen bör komma i åtnjutande av fraktstödet behöver sannerligen inte vänta tre år för att konstatera, när de gör upp modellen på sitt företags fraktstruktur, att de kommer att bli utan stöd.

Kunderna är inte beredda att ta på sig kostnaderna för en lagerökning bara för att en leverantör i Norrland skall kunna klara fraktstödsgränsen. Nu sägs det i svaret att anledningen till att man satt gränsen vid 500 kg är att man får en förenklad administration. Ja, det är klart. Sätter man gränsen ännu högre blir administrationen givetvis ännu enklare: det blir färre som kommer i åtnjutande av fraktstödet och färre ansökningar som kommer in. Men det var ju inte på det sättet vi skulle nå resultat, utan vi skulle ge företagen stöd i deras hantering. Sedan säger statsrådet att man i alla fall har gjort någonting för de här företagen genom att man har utformat bidragskungörelsen så, att det finns möjligheter till samsändningar. Det är svårt att förstå att den bestämmelsen skall ha ett reellt innehåll för företagen. Bestämmelsen torde ha mycket liten förankring i verkligheten. Hur skulle i praktiken flera olika företag tänkas kunna samordna sina leveranser och sina leveransdagar till leveransorter och kundkategorier så att de skulle kunna dra nytta av den möjligheten? Inte heller kan en företagare räkna med att kunden skall vara nöjd med att vänta tills leverantören kan utnyttja samsändning, så att han kan få i väg sitt gods. Till slut säger kommunikationsministern att persontransporterna kan antas spela en roll i regionala sammanhang. Formerna för ett transportstöd övervägs. Av svaret får man intrycket att kommunikationsministern ännu inte är säker på att kostnaderna för resor mellan exempelvis Luleå och Stockholm är besvärande höga. Jag vill rekommendera kommunikationsministern att lyssna på folket i norr, varför inte på rörelsen i norr. Där kan han få ett entydigt besked på den här punkten.

Fru talman! Orsaken till att svaret på herr Öhvalls interpellation inte kommit förrän i dag är att det fanns ett intresse av att avvakta riksdagens behandling av trafikutskottets betänkande över de motioner som herr Öhvall nämnde här i sin replik. Om så icke skett, tror jag att vi kan vara eniga om att vi hade fått föra en debatt i ett ganska osäkert klimat. Jag tror att det finns anledning att med några ord uppehålla sig vid vad herr Öhvall säger om dåvarande statsutskottets och nuvarande trafikutskottets resonemang kring transportstödet. Om jag hörde rätt läste herr Öhvall, när han talade om statsutskottets behandling av frågan på sin tid, nästan ordagrant upp ett par meningar ur min proposition, som låg till grund för statsutskottets behandling den gången. Det är riktigt att trafikutskottet för knappt tio dagar sedan behandlat frågan om de små och medelstora företagen. Många motioner förelåg i transportstödsfrågan, och en av dem tog just upp de små och medelstora företagens problem. Herr Öhvall läser sedan upp vad statsutskottet på sin tid sade, varpå han fortsätter att läsa upp vad nuvarande trafikutskottet säger med anledning av statsutskottets tidigare skrivning. Trafikutskottet ansluter sig, säger man, till de gjorda uttalandena. Dessa statsutskottets uttalanden gick ut på att man skulle ha vissa erfarenheter av det nya transportstödet, varpå man skulle komma tillbaka och redovisa dessa, varefter eventuella ändringar skulle ske. Trafikutskottet anslöt sig alltså till dessa uttalanden men ville utöver det — som herr Öhvall också läste upp — framhålla att det även under tillämpningsperioden kunde visa sig nödvändigt att vidta vissa jämkningar i bidragssystemet liksom i de administrativa rutinerna. Men utskottet gick inte med på den skrivning som fanns i herr Sellgrens m.fl. motion i den här frågan, vilket inte heller riksdagen sedermera gjorde. Utskottet avstyrkte och riksdagen avslog den motionen, som rörde just frågan om en avgränsning när det gällde mindre sändningar. Utskottet fann för sin del riktigt att ”en avgränsning sker som undantar mindre sändningar”. Jag skall inte förlänga debatten med att läsa upp utskottets hela resonemang kring den frågan. Man tyckte att 500 kg var en lämplig vikt.

Jag tror, herr Öhvall, att vi måste ha lite längre tid på oss. Jag tror också att trafikutskottet med sin skrivning menat att man måste ha mer än knappa fyra månader på sig, innan man kan vara säker på om det är fel på det ena eller det andra i tillämpningen. Det är inte heller så som herr Öhvall säger, att det skulle vara omöjligt att etablera exempelvis samsändningar. Jag skall inte nämna företag, men underrättelser har nått mig om företag som tydligen klarar detta riktigt bra redan, trots den korta tid de haft på sig att komma i gång. Jag skall inte gå närmare in på detta utan bara konstatera att det inte är så omöjligt som herr Öhvall vill göra gällande. I fråga om persontransportstödet säger herr Öhvall: Lyssna på folket i norr! Ja, just det, vi har lyssnat till folket i norr och tillsatt en arbetsgrupp som sitter och sysslar med det här i departementet.

Fru talman! I det svar jag fick står det faktiskt att erfarenheterna från försöksverksamheten ”kommer självfallet att ligga till grund för de överväganden om stödets fortsatta utformning som aktualiseras vid försöksperiodens slut”.

Och vilka jämkningar kan kommunikationsministern tänka sig vidta? Är det ändå inte så att man redan nu med den erfarenhet man har kan konstatera att de mindre och medelstora företagen icke kan utnyttja detta stöd fullt ut? Argumenteringen om samsändningar är otroligt långsökt. Jag betvivlar inte att man kanske kan hitta något fall, men konstruktionen är inte sådan att den kan duga som argument för ett påstående att man här gjort en insats för de små företagen.

Fru talman! Om man vill börja med en ny verksamhet, oavsett vad det är på för område här i samhället, börjar man som regel med en försöksverksamhet för att sedermera, när man har en viss erfarenhet, bestämma sig mer eller mindre definitivt för hur man skall ha det. Jag skulle inte tro att fraktstödet i det avseendet utgör något undantag. Om man skall kunna gå in och göra mera genomgripande förändringar i en sådan här stödform, måste man väl såvitt jag förstår bygga på relevanta resultat av åtminstone en i tiden någorlunda utsträckt försöksperiod. Om denna sedan skall vara ett, två eller tre år eller rent av ännu längre, är alldeles omöjligt att säga vare sig från denna talarstol eller från någon annan plats. Det får naturligtvis bli en uppföljning hela tiden av resultatet av stödformen. Jag kan väl som direkt svar till herr Öhvall säga att om man under denna försökstid på tre år skulle komma på rent flagranta fel i stödets utformning, är det alldeles självklart att man går in och gör de justeringar som kan vara befogade. Vidare frågar herr Öhvall: Vilka ändringar kan då kommunikationsministern tänka sig vidta före försöksperiodens slut? Det kan jag däremot inte svara på förrän det uppenbarar sig sådana flagranta fel. En sak kan jag väl emellertid svara på, och det är den fråga som herr Öhvall har ställt om man skulle sänka vikten. Där törs jag vara litet säkrare eftersom jag har trafikutskottet bakom mig, och trafikutskottet har ju avstyrkt motionen om att man skulle sänka viktgränsen.

Fru talman! Det var ju ett fall framåt. Då kan kommunikationsministern alltså tänka sig att redan under försöksperioden göra omprövningar. I svaret står det ”vid försöksperiodens slut”. Jag noterar nu med tillfredsställelse framsteget. Kan vi också övertyga kommunikationsministern om att persontransportkostnaderna verkligen spelar en roll i de lokaliseringspolitiska sammanhangen, har vi kommit ytterligare ett steg framåt.

Fru talman! Herr Olsson i Kil har frågat mig om jag kan upplysa dels huruvida SJ för närvarande anskaffar reservdelar till underhåll av motorvagnsparken och huruvida reservdelslagren medger mera omfattande reparationer av motorvagnar, dels huruvida man inom SJ för närvarande projekterar någon ny modell av motorvagnar för framställning och ersättning av de motorvagnar, som de närmaste åren på grund av nedslitning kommer att tas ur trafik. Trafiken med dieselmotorvagnar har som bekant minskat i omfattning under senare år. Genom den utrangering som redan ägt rum är tillgången på reservdelar som behövs för mer omfattande reparationer mycket god och långt utöver vad som är normalt från teknisk och ekonomisk synpunkt. Som exempel kan nämnas att för de ca 250 motorvagnar som SJ för närvarande har finns ett 40-tal dieselmotorer i reserv. Detta motsvarar ungefär det dubbla normala behovet. Vad gäller s.k. förslitningsdetaljer, dvs. delar som behöver bytas mera regelbundet, gäller att SJ köper in och lagerhåller sådana i normal omfattning. I anledning av den första frågan kan alltså konstateras att SJ:s behov av reservdelar är väl tillgodosett. Beträffande frågan om projektering av en ny typ av motorvagnar har jag inhämtat att något behov av ny motorvagnstyp för närvarande inte föreligger. Utom landet finns för övrigt flera färdiga och utprovade konstruktioner att välja bland. Efter ett eventuellt beslut om nyanskaffning kan därför produktion av motorvagnar starta relativt snabbt. Någon risk för att SJ — som herr Olsson uttrycker det — råkar i en ekonomisk tvångssituation genom att projektering av nya dieselmotorvagnar inte pågår föreligger alltså inte.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Avsikten med den har varit att få klarlagt förutsättningarna för den framtida trafiken på stora delar av det så kallade trafiksvaga järnvägsnätet. Vi vet att de relativt sett driftbilliga dieselmotorvagnarna har avgörande betydelse för upprätthållandet av persontrafiken i stora delar av vårt land, inte minst med utgångspunkt från de snäva företagsekonomiska lönsamhetskriterier som SJ för närvarande tillämpar på persontrafiken. Vi vet att SJ räknar 61 procent av järnvägsnätet som trafiksvagt. Enligt de planer som finns utarbetade inom SJ skall under de närmaste tre åren 54 järnvägslinjer omfattande 3397 km undersökas med användande av rent företagsekonomiska metoder. Därutöver fanns vid förra årsskiftet sju linjer på 414 km där nedläggningsbemyndiganden redan förelåg, tolv linjer på 817 km som var föremål för regeringens prövning samt åtta linjer på 747 km, där framställning om nedläggning var under utarbetande inom statens järnvägar, totalt alltså 2 033 km järnväg i farozonen. Här föreligger en betydande risk för att dessa ur samhällsekonomisk synvinkel ytterst bristfälliga undersökningar skapar sina egna fakta, så att riksdagen blir ställd åt sidan. Det är med andra ord en uppenbar fara för att SJ genom sin planering styr den faktiska utvecklingen dithän att det blir svårt för politikerna att gå in för en trafikpolitik som tar större hänsyn till människorna i de mera glest befolkade delarna av vårt land. Låt mig, fru talman, kort nämna några faktorer som inte behandlas i SJ:s kalkyler men som har stor samhällsekonomisk betydelse. Där tar man ingen hänsyn till exempelvis tidsanvändningen, inte till bekvämligheten, inte till belastningen på järnvägsnätet, behovet av väginvesteringar, olycksrisker, kravet på trafikövervakning, trängselproblem, miljöeffekter eller fordonskostnader. Man tar ingen hänsyn till fördelningen mellan privat och kollektiv konsumtion, inte heller till utnyttjandegraden av redan företagna investeringar, inte till rationaliseringsmöjligheter i framtiden, till lokaliseringspolitiska effekter eller till effekter för utsatta minoritetsgrupper. Listan kan göras längre. I hela denna problematik spelar motorvagnsparken en stor roll, därför att motorvagnar är billigare att använda än t.ex. lok och vagnar. SJ har i dag vägrat att lämna mig uppgifter om hur mycket dyrare lok och vagnar är att använda. Jag vill redan nu fråga kommunikationsministern om han tycker att det är riktigt att vi skall diskutera dessa saker i riksdagen utan att SJ lämnar de uppgifter som är väsentliga för den här debatten. Men från SJ:s sida har man också uppgivit att den nuvarande motorvagnsparken kommer att vara utrangerad om några få år — 1975 har redan nämnts av flera framträdande SJ-tjänstemän. Ändå svarar kommunikationsministern att något behov av nya motorvagnar inte föreligger. Men då måste man väl ändå se frågan på ganska kort sikt. För vad händer efter 1975, om en förnyelse av motorvagnsparken inte är förberedd? Eller anser kommunikationsministern att frågan är för tidigt väckt? Anser kommunikationsministern att det kanske efter 1975 inte kommer att föreligga något behov av motorvagnar, eftersom de järnvägslinjer som de trafikerar då sannolikt kommer att vara nedlagda? Finns det inga kor, så behöver man ju inga ladugårdar. Det finns en mening i kommunikationsministerns svar som tyder på att det senare förhållandet skulle gälla: ”Efter ett eventuellt beslut om nyanskaffning kan därför produktion av motorvagnar starta relativt snabbt.” Men om en sådan produktion ändå skall startas, var skall det ske? Jo, säger kommunikationsministern, i utlandet. Jag frågar mig då: 1. Betyder ett eventuellt beslut att kommunikationsministern anser att de bandelar som i dag trafikeras av rälsbussar inte har någon framtid efter år 1975? 2. Vad betyder ”relativt snabbt”? 3. Varför kan man inte genom att förbereda inköp redan nu också låta svensk industri vara med och tävla om svenska statliga beställningar? 4. Vore det inte rimligt att man med hänsyn till den översyn av hela transportpolitiken, som måste komma av många skäl, försökte behålla sin handlingsfrihet på detta område genom att i tid planera för ersättning av de vagnar som om några år kommer att tas ur trafik? SJ:s underlåtenhet vad gäller planeringen för den framtida trafiken på det s.k. trafiksvaga järnvägsnätet kan möjligen förstås mot bakgrund av den hittillsvarande snabba nedläggningstakten, men trots detta kan man inte acceptera en låt-gå-inställning från ansvarigt politiskt håll på detta område. Fru talman! Den politiska viljan att ge människor bosatta utefter halva vårt järnvägsnät garantier för den framtida trafikförsörjningen måste i dag ges uttryck i åtgärder, som gör det möjligt att i handling i framtiden åstadkomma en sådan.

Fru talman! Jag vill bara till herr Olsson i Kil säga ett par saker. Jag vet inte hur man klarar ut att mitt svar skulle innebära något slags uppgivande av möjligheten att idka järnvägstrafik på det olönsamma nätet. Tvärtom sägs det just i det stycke i mitt svar som herr Olsson citerade ur att det finns flera färdiga och utprovade konstruktioner av motorvagnar utomlands att välja bland, om vi skulle behöva skaffa oss flera och nya sådana. Nyanskaffning kan därför, heter det i svaret, starta relativt snabbt. Jag vill omgående svara på påståendet att SJ skulle ha vägrat lämna ut begärda uppgifter. Jag vet inte alls under vilka former dessa uppgifter har begärts av statens järnvägar. Jag kan därför inte gå in i sakfrågan på annat sätt än säga att om det inte funnits skäl för SJ, t.ex. tidsskäl, att vägra, så är det alldeles självklart att statens järnvägar liksom andra statliga verk och myndigheter skall lämna ut uppgifter som är av offentlig art till den som så begär. Sedan tillbaka till frågan om ett eventuellt kommande behov. Vi bör väl ändå, herr Olsson, först veta om vi skall ha några motorvagnar, innan vi sätter i gång en produktion! Jag kan hålla med om att om det skall ske en produktion på det här området eller på något annat område så bör man naturligtvis ha klart för sig om den produktionen kan förläggas inom landet. Jag kan säga att när det gäller lok och vagnar, så är vi mycket måna om att så långt det över huvud taget är möjligt skall sådan produktion ske inom landet. Men menar herr Olsson att vi skulle lägga ut beställningar hos svensk industri i dag, innan vi vet om vi behöver dessa motorvagnar? Det kan väl ändå inte vara meningen. Vi skall först ha ett klart uttalat behov. Det föreligger inte i dag. När vi får det, och om vi får det, skall vi sätta i gång en produktion, om möjligt i vårt land. Och i så fall tror jag inte att den oro som herr Olsson givit till känna har någon som helst grund. Det är alltså inte fråga om någon låt-gå-inställning från politikernas sida. Jag vill tvärtom säga att i det här stycket följer vi utvecklingen på ett sätt som vi kanske inte har möjlighet att göra på alla områden. Trafikpolitiken, däribland nedläggningen av järnvägar, är ett område där man inte gör någonting utan att alla andra har insyn i det.

Fru talman! Beträffande SJ:s vägran att lämna ut uppgifter till mig vill jag nämna att jag bad att få vissa uppgifter genom riksdagens upplysningstjänst. Det angavs från SJ:s sida inga som helst tidsskäl som hinder för detta. Jag hade frågat efter en beräkning per banmil av kostnaden för ett lok och en vagn — som eventuellt måste ersätta de dieselmotorvagnar som kommer att utgå om några år — och av kostnaden för en dieselmotorvagn. Jag tycker att det är viktigt, när man skall diskutera det här problemet, att man har dessa uppgifter klara för sig. De finns också tillgängliga hos SJ, men man vägrar där att lämna ut dem. Man vägrar också lämna ut relativa tal på dessa kostnader — av konkurrensskäl, säger man. Av konkurrensskäl får alltså inte riksdagsmän och medlemmar av olika organisationer som är intresserade av den här frågan reda på dessa siffror. Jag frågar mig: Vilka järnvägsföretag i Sverige konkurrerar med SJ när det gäller persontrafiken? Och är det riktigt att dessa uppgifter skall undanhållas svenska folket? Än en gång: Vad betyder ”relativt snabbt”? Det är väldigt viktigt, när vi talar om möjligheten att anskaffa motorvagnar i framtiden, även om de måste köpas från utlandet. Enligt de uppgifter jag har fått tar det åtminstone ett år innan man utomlands över huvud taget kan börja tillverka motorvagnar — dessa uppgifter har lämnats mig från SJ genom riksdagens upplysningstjänst. Detta är snabbt, menar kommunikationsministern, och det bekräftar misstanken, att planeringen inom SJ syftar till nedläggning av stora delar av det trafiksvaga järnvägsnätet. Man är helt enkelt relativt likgiltig för dessa problem. Vi har inget behov i dag av dessa motorvagnar, säger kommunikationsministern, Ja, vi kanske inte har något behov i dag, men det är klart bevisat att vi har det om några få år. För att ha handlingsfrihet i framtiden måste man se till att planerna är klara. Om beställningar skall läggas inom Sverige tar det minst två år innan den första provvagnen kan färdigställas från den dag beställning göres; det är alltså i bästa fall, den övriga orderbeläggningen inom ifrågavarande företag har här avgörande betydelse. Jag skulle alltså ytterligare en gång vilja fråga kommunikationsministern om han är nöjd med att ingen planering finns för ersättning av de motorvagnar som utrangeras — när vi vet att det tar minst ett år innan de kan börja tillverkas utomlands och minst två år att inom Sverige över huvud taget framställa första provvagnen. Det är uppseendeväckande att denna problematik ännu vid mitten av år 1971 inte har berörts inom SJ och det är ytterst allvarligt att de ansvariga politikerna inte tagit upp frågan. Vi vet ju i dag att vi efter 1975 kommer att ha slut på huvuddelen av den motorvagnspark som nu är i trafik.

Fru talman! Herr Stålhammar har frågat mig hur jag i dag bedömer möjligheten till en utbyggnad av Göta kanals västgötadel. Sjöfartsverket har i anledning av riksdagens uttalande i samband med behandlingen av propositionen om Vänerns och Vätterns förbindelse med Västerhavet fått i uppdrag att göra kompletterande utredningar om bl.a. lönsamheten i en utbyggnad av Göta kanals västgötadel. Härvid tas hänsyn till material som framkommit efter kanaltrafikutredningens betänkande. Enligt vad jag inhämtat kommer utredningsarbetet att slutföras i vår. Innan jag tagit del av resultatet härav är jag inte beredd att göra något uttalande i frågan.